Fru talman! Jag delar helt och hållet Olof Palmes betoning av vikten av samförstånd i Sverige i centrala utrikespolitiska frågor. I själva verket är detta grundläggande, eftersom det ökar trovärdigheten i Sveriges hållning gentemot omvärlden. En regering i Sverige som har starkt folkligt stöd för sin utrikesoch säkerhetspolitik blir naturligvis en starkare regering än den som skulle sakna sådant stöd. Ett sätt för en svensk regering att åstadkomma detta är att i de utrikespolitiska frågorna samarbeta med den demokratiska oppositionen, att inte bara förankra sin utrikespolitik i sitt eget parlamentariska underlag. För den socialdemokratiska regeringen innebär det att man inte kan nöja sig med att få stöd inom arbetarrörelsen för den utrikesoch säkerhetspolitik som man för. Regeringen kan naturligtvis än mindre nöja sig med att förankra viktiga utspel i internationella arbetsgrupper, även om de har letts av den som nu är Sveriges statsminister. Socialdemokraterna måste förankra de viktiga utspelen också hos riksdagens övriga partier. Det är, fru talman, bra att Olof Palme tar itu med moderata samlingspartiets extraturer i utrikespolitiken. Det var djupt oansvarigt av moderaterna att på ett så flagrant sätt försöka — och kanske också lyckas — göra inrikes utrikespolitik både av de allvarliga ubåtskränkningar som vi har upplevt och av de för Sverige, inte minst för svenskt fiske, viktiga förhandlingarna om Östersjön. Men jag hoppas att Olof Palme också drar en del egna lärdomar av sin plädering för en nationellt förankrad utrikespolitik. Det är, fru talman, i och för sig synd att debatten om en korridor fri från s.k. slagfältsvapen med kärnstridsspetsar huvudsakligen blivit, eller i varje fall kommit att framstå, som en procedurdebatt. Om det är två saker att säga. Först och främst: Hur en sådan här fråga handläggs är inte någon bisynpunkt. Arrangemanget berör inte direkt Sverige, utan framför allt andra länder. Då är det naturligtvis viktigt hur mottagandet i dessa länder blir. Om det hade varit den västtyska, eller låt oss säga den österrikiska regeringen som hade gjort ett utspel som väsentligen gällt de nordiska länderna och alltså också Sverige, tror jag att vi här i riksdagen och den svenska regeringen hade varit ganska känsliga för hur sådana förslag hade presenterats och hur väl de varit förankrade, innan de presenterades. Detta har, fru talman, naturligtvis också med sakfrågan att göra, eftersom det har med möjligheterna att få stöd för tanken som sådan att göra. Och i denna sak är ju de centraleuropeiska ländernas medverkan helt avgörande. Jag vill därför, fru talman, upprepa den fråga som utrikesministern inte ansåg sig ha tid att besvara eller av någon anledning inte ville besvara — eventuellt inte kunde besvara. Vilken av de två tänkbara uppläggningarna av frågan är det som den svenska regeringen ställt sig bakom när det gäller idén om en korridor fri från taktiska kärnvapen? Har man tänkt sig en korridor som kan etableras oberoende av vad som händer i fråga om konventionella vapen, en lösning som t.ex. de östeuropeiska länderna förordar. Eller har man tänkt sig en korridor som ingår i ett förhandlingspaket och som även omfattar de konventionella styrkorna, en lösning som jag tror att det skulle vara lättare att få en bredare uppslutning kring? Det är möjligt att regeringen håller den här frågan öppen. Det är i så fall bra att få veta det. Samtidigt visar den oklarhet som föranleder mig och andra att ställa frågan att det nog hade varit bra om utspelet hade förberetts litet bättre. Fru talman! Jag skall be att i ett kommande inlägg få återkomma till den fråga som Olof Palme också berörde utförligt, den om frysning eller inte frysning och den oenighet som dess värre också har uppstått i den frågan här i riksdagen.

Fru talman! Det är i och för sig bra att Sveriges statsminister går igenom och upprepar vad som är grunderna i den traditionella svenska säkerhetspolitiken, den alliansfria politik i fred som syftar till att vårt land skall kunna vara neutralt, om krig utbryter i vår närhet. Det är viktigt att denna grundposition i svensk utrikesoch säkerhetspolitik upprepas. Men att det sker på detta sätt som en deklaration ovanpå regeringsdeklarationen är i och för sig litet originellt. Jag kan emellertid förstå detta på så sätt att statsministern ju också framhöll det stora värdet som en bred enighet bakom denna politik har, liksom han framhöll värdet av att den svenska utrikespolitiken har en bred folklig förankring osv. Jag delar helt och fullt statsministerns uppfattning, att detta har ett alldeles särskilt värde. Måhända kom denna särskilda regeringsdeklaration ovanpå den tidigare som ett uttryck för att man på regeringsnivå inser att man har missat väldigt mycket av den breda förankringen genom det sätt på vilket man handlagt frågan om en kärnvapenfri korridor i Europa. Jag har, fru talman, ingen anledning att för kammarens ledamöter upprepa vad jag sagt i den frågan här i kammaren tidigare i dag, då statsministern inte var närvarande.

Om så blir fallet förstår jag att det kommer att plåga den nuvarande regeringen. Vad som är märkligt i Olof Palmes anförande här är att han inte finner anledning att ägna alla de frågor som ställts tidigare i dag någon uppmärksamhet. Även om han själv inte haft tillfälle att lyssna till debatten, hade hans medarbetare — han har ju numera gott om sådana — bevisligen kunnat förmedla vad som sagts i den här frågan. Den självtillräcklighet som regeringen och statsministern har visat i samband med handläggningen av frågan är självfallet inte bra. Av avgörande betydelse är att det aldrig någonstans ute i världen kan finnas grund för misstanken att inte den svenska utrikesoch säkerhetspolitiken och de politiska utspelen formas självständigt och på svensk grund. Det är naturligtvis allvarligt — med tanke på omvärlden — om det traditionella samråd som har funnits här i decennier inte längre tillåts fungera och vi måste meddela omvärlden detta. Även om man tillhör utrikesnämnden eller om man är ordförande i oppositionspartier tillåts man inte bli ens informerad om innehållet beträffande sådana här utspel. Fru talman! Mot denna bakgrund är det — jag upprepar det ännu en gång — utomordentligt anmärkningsvärt att statsministern efter förmiddagens debatt inte ägnar denna centrala fråga det minsta intresse i sitt anförande här senare på dagen.

Fru talman! Alla hälsar vi väl statsministern, som är något försenad, välkommen till riksdagens utrikespolitiska debatt. Rykten har nått mig om att han har haft ett annat engagemang tidigare i dag och att han därför inte hade möjlighet att åhöra debatten mellan partiledarna. Min partiledare Ulf Adelsohn har sökt statsministern, bl.a. under gårdagen. Jag tror att han har talat med statsministerns stab och t.o.m. med statsministern själv om att han sedan många månader tillbaka hade ett inplanerat engagemang i Finland. Därför vore han tacksam för ett meningsutbyte något tidigare. Men så blev det inte. Det är emellertid något oförskämt att använda beteckningen ”rykten”, när det i själva verket har förekommit telefonsamtal mellan oss och statsministerns kansli i detta ärende. Statsministern riktar en lång rad attacker mot oss moderater. Dessa attacker har självfallet sin grund i det faktum att försvaret på andra områden har rasat samman under de timmar av debatten som statsministern inte varit närvarande. Inte ett ljud hörs i statsministerns anförande när det gäller den fråga som har stått i centrum för denna utrikespolitiska debatt. Det är ett faktum, och självfallet är det inte en tillfällighet. Med synnerligen god omsorg värnar nu Olof Palme den svenska utrikespolitikens renhet. Synpunkter från svenska politiker, från mig själv och andra, bemöts plötsligt med magistrala förmaningstal. Samtidigt låter Olof Palme utländska stormaktspolitiker skriva utkasten till svenska diplomatiska noter. Logiken är — i alla fall för mig — något svårgripbar. Får jag bara kort bemöta de, tror jag, sju punkter som Olof Palme nu plötsligt kritiserat oss för. 1. Ubåtsfrågan. Vad sade vi i valrörelsen? Jo, vi sade två saker. För det första: Våra resurser för ubåtsjaktinsatser är otillräckliga. Vill Olof Palme hävda att det var fel? För det andra: De bestämmelser som man hade beslutat om vad gäller krigsmaktens ingripande mot kränkningar var för svaga. Regeringen har själv för en eller två veckor sedan ändrat dessa bestämmelser, under full partipolitisk enighet. 2. Det är fel att ha från regeringen avvikande uppfattningar vad gäller mittlinjeförhandlingarna om Östersjön med Sovjetunionen. Jag kan inte påminna mig att Olof Palme var så heroisk när det gällde att försvara en kompromisspolitik i denna fråga under själva valrörelsen. I själva verket förnekade han att han var för att vi skulle ha någon kompromiss. För den som bara lyssnade på valrörelsen lät det som om vi moderater och Olof Palme var av samma uppfattning. 3. Det är fel att ha invändningar mot de formuleringar som utrikesministern använder i sina anföranden i FN. Får jag på den punkten bara säga att statsministern kan låta sig informeras av kabinettsekreteraren om att den moderata kritiken de facto framfördes när detta tal föredrogs i FN delegationen i New York. Herr Palme är på den punkten felinformerad. 4, Det skulle vara fel att vara emot den frysningstanke som nu lanserats. Ulf Adelsohn har tagit upp sakmaterien under den tid då statsministern inte hade möjlighet att vara här. Låt mig bara säga detta: Fråga Helmut Schmidt vid tillfälle! Fråga Hans-Jochen Vogel! Fråga Frangois Mitterrand! Fråga Denis Healey! Denna vår politik, som är så förgriplig, omfattas faktiskt av ett stort antal politiker som även jag betraktar som mycket respektabla. Får jag också på denna punkt framhålla att statsministern är felinformerad när han hävdar att vi inte framförde kritiken när denna fråga drogs i FN delegationen. Det mångtaliga kansliet borde hålla reda på åtminstone den delen av papperen. 5. Det är fel att överskatta försvarets betydelse. Olof Palme säger att det på något sätt är ett brott mot neutraliteten att hävda att försvaret betyder mycket i detta sammanhang. Jag begriper inte denna distinktion. 6. Det är fel att hävda att frihet i Östeuropa är en förutsättning för en långsiktig fred i Europa. Det är en tanke som överensstämmer ganska väl med vad Olof Palme själv sade i Helsingfors 1975 och med vad dåvarande utrikesministern Sven Andersson formulerade i några mycket tänkvärda tal under 1974 och 1975. Alla folks frihet — hela världens fred, brukade det stå på förstamajplakaten. Jag har svårt att inse att just halva Europa skulle undantas från den principen. 7. Det är fel, säger Olof Palme, att hävda att politiska motsättningar orsakar rustningar. Hade Olof Palme varit här något tidigare, så kunde han ha hört utrikesministern säga i utrikesdeklarationen att detta är en fråga som det är onödigt att tvista om. Och därmed var det slut på Olof Palmes invändningar i sak mot vår politik. Jag tycker att de invändningarna var ganska så svaga. Nu kommer denna kritik. Den kommer efter det att vi har diskuterat Bahr-affären i flera timmar. Den kommer efter det att det har ställts fråga efter fråga till utrikesministern, som han, av skäl som vi alla förstår, har haft svårt att svara på. Det var nog många som väntade sig, när statsministern gjorde entré i debatten, att han i alla fall skulle antyda svar på några av de många frågor som har ställts. Men av detta fick vi intet. De brott som vi moderater tycks ha begått i den utrikespolitiska debatten — om fru Theorins turer, om Bodströmdoktriner och om Bahr-affären — under de senaste månaderna är att vi påpekade att kejsaren kanske inte har några kläder.

Fru talman! Det är mycket lätt att hålla med statsministern i hans allmänna beskrivning och genomgång av den svenska neutralitetspolitiken. Men det klingar falskt på ett område, och det är när det gäller det försvarspolitiska området. Om man vill hävda att det svenska försvaret skall ha en sådan organisation, inriktning och uppbyggnad att det befrämjar tilltron till vår alliansfrihet och neutralitet kan man inte göra sådana kontrakt och åtaganden som den socialdemokratiska regeringen nu har gjort när det gäller JAS-projektet. Det ökar inte tilltron till den svenska neutraliteten och den svenska alliansfriheten. Det försämrar den. Som jag många gånger har påpekat från denna talarstol och i andra sammanhang betyder detta med JAS någonting nytt i den svenska militära flygplanstillverkningens historia. Vi har aldrig någonsin tidigare gått in i ett direkt militärindustriellt samarbete med andra stater när vi har tillverkat våra flygplan såsom nu har skett med JAS. Vi har alltså tillsammans med USA, Storbritannien, Västtyskland och Frankrike gått in i ett samarbete om att bygga ett flygplan. Delar av detta flygplan skall tillverkas i Sverige. Vissa av dessa delar, speciellt när det gäller motorn, som vi känner till, kommer att exporteras via General Electric och det kontrakt som finns där. De delarna kommer att kunna hamna i motorer som inmonteras i flygplan i Israel, på andra ställen där det pågår krig eller i oroshärdar i världen. Det är någonting som klart strider mot bestämmelserna för svensk krigsmaterielexport. Det hade varit mycket bättre om Olof Palme hade lyssnat uppmärksamt på opinionen inom sitt eget parti — om han inte vill lyssna på opinionen utanför — i ungdomsförbundet, kvinnoförbundet, broderskapsrörelsen och andra och inte fattat detta beslut, därför att det är olyckligt för Sverige. Det hade varit mycket bättre att använda dessa miljarder, som man nu är villig att slänga ut på ett vansinnigt flygplansprojekt, till att bygga upp ett uthålligt och självständigt svenskt försvar, som verkligen skulle ha kunnat förbättra den svenska alliansfriheten och möjligheterna att bevara neutraliteten i krig. Det finns ytterligare en affär, som jag häromdagen hade en debatt med handelsminister Hellström om, nämligen exporten av Boforskanoner till USA. Mats Hellström var i den debatten helt oförmögen att lämna några konkreta och direkta svar. Det är ytterligare en affär som skadar Sveriges alliansfrihet och som man från den socialdemokratiska regeringens sida inte borde ha gått med på. Sådana åtaganden och sådana bindningar till det ena av stormaktsblocken är skadliga för tilltron till den svenska alliansfriheten. Jag hoppas verkligen att Olof Palme och hans regering i fortsättningen har större uppmärksamhet och större känslighet när man går in i sådana här affärer, för de är inte bra för framtiden och för den svenska politikens anseende i världen.

Herr talman! Ola Ullsten ställde en fråga. Jag tror att Ola Ullsten har blivit missledd av Dagens Nyheters uppgift att det skulle finnas två alternativ när det gäller en koppling till konventionell nedrustning. Det finns säkert ett tiotal olika alternativ. Det är en glidande skala av kopplingar man kan ha mellan etablerandet av zon och konventionell nedrustning. Därför är det mycket medvetet som vi håller den frågan öppen både i kommissionen och i noten från den svenska regeringens sida. Jag vet inte vad Ola Ullsten själv tycker. Någon har skickat mig ett tal som han höll — det var ett bra tal — i december 1981 där han i stort sett frikopplar kärnvapennedrustning och konventionell nedrustning. Man skulle bl.a. få fram resultat genom en sondering. Men då visar det sig att ingen egentligen har tagit upp denna fråga, så det är en rent konstruerad historia. Till Thorbjörn Fälldin vill jag säga att jag möjligen har begått misstaget att erkänna ett misstag, nämligen att vi skulle ha tagit upp denna fråga i veckoöverläggningar med oppositionen, om de hade ägt rum då. Jag minns att vi hade en debatt här i kammaren om det s.k. toppmötet i Cancun. Det var ett av de viktigaste möten som en svensk regering har deltagit i sedan kriget. Ronald Reagan, Indira Gandhi, Thorbjörn Fälldin och en del andra var med. Vi fick inte någon som helst information vare sig via utrikesnämnden eller på annat sätt före mötet eller efter mötet. Jag tog upp frågan i kammaren. Med utomordentligt stor självtillräcklighet svarade Thorbjörn Fälldin att han inte ansåg sig behöva rådgöra med oppositionen i denna fråga. Det var en ofantligt mycket större dimension på det toppmötet än på den här ganska blygsamma sonderingen om ett nedrustningsärende. Då beslöt jag att så självtillräcklig skulle aldrig en socialdemokratisk regering vara. Därför kommer vi alltid att vara mycket angelägna om att informera oppositionen. Thorbjörn Fälldin har anledning att tala med litet mindre bokstäver. Men det enda han talade om i sin replik var denna sondering, där jag ändå tog upp den svenska neutralitetspolitikens grunder och fångade upp ett avsnitt av den mera allomfattande regeringsdeklarationen. Så här var det verkligen inte på Gunnar Hedlunds tid. Då stod centern och socialdemokraterna absolut fast när det gällde den svenska utrikespolitikens grunder. Det kommer kanske att bli så igen i stället för resonemang om procedurfrågor. Men det får erfarenheten visa. På den punkten var Ola Ullsten mycket klarare. Till Thorbjörn Fälldin och Ola Ullsten vill jag säga att jag lyssnade mycket noga till hela förmiddagens debatt. Jag tyckte att den enda punkt som kan vara intressant är i vad mån man skall ordna samråd i den här frågan. Där borde vi ha gått ett steg längre. Intressant var också den sakfråga som Ola Ullsten ställde och som jag besvarade. I övrigt tyckte jag inte att synpunkterna hade någon särskild tyngd. Dessutom skall vi alla utfrågas i konstitutionsutskottet. Det ser jag fram emot med det största lugn. Det väsentliga är att man inte har en enda invändning i sak, utan bara mot proceduren. Thorbjörn Fälldin oroar sig för omvärlden. Jag tror att det omvärlden bryr sig om är sakfrågan och icke proceduren i Sveriges riksdag. Nu kan man konstatera att åtminstone tre ytterligare partier i Sveriges riksdag inte har någonting att invända i sak mot en slagfältsvapenfri zon i Centraleuropa. Så till moderaterna. Först kort i sak: Det är klart att ni angriper stackars mittenregeringen för senfärdighet och för att låta ubåtsbesättningar frukostera i skärgården. Det är klart att moderaterna satte partinitet före patriotismen i ubåtsfrågan. Carl Bildt säger att jag inte var så vidare heroisk i fråga om mittlinjen. Men jag uttalade mig den 26 juli. Moderaterna söker med stor iver hugga centerpartiet och folkpartiet i ryggen när det gäller mittlinjen. Ju starkare Ola Ullsten bedyrar att icke en milliliter svenskt vatten skall uppges i förhandlingarna, desto starkare blir de moderata angreppen. Nu gäller emellertid frågan viktiga svenska intressen. Moderaternas kortsiktiga partitaktiska spel är därför ovärdigt. Det kan skada Sverige. Gösta Bohman och Ulf Adelsohn bör sluta ”pajasera” i denna fråga! Heroiskt eller inte, sant var det. När det gäller frysningen har ni beskyllt alla som har en annan uppfattning för Sovjetvänlighet. Jag tillbakavisar detta. När det gäller de andra frågorna står det i ert program att det viktigaste för freden är vårt försvar. Det är totalt emot den svenska neutralitetspolitikens grundsatser, som bygger på att det är förtroendet för neutralitetspolitiken som är det främsta värnet för vår fred. Ni skriver precis på samma sätt som den gamle utrikesministern Dulles att man i något slags korståg skall befria Östeuropa för att skapa en grundval för freden. Det har vi aldrig sagt. Vi har däremot alltid slagits för de mänskliga rättigheterna och för demokratin mot alla förtryckare vare sig de är kommunister, fascister eller någonting annat. Så några ord om er ensidiga beskrivning av verkligheten. Carl Bildt vill gärna fly till Egon Bahr för att slippa diskutera svensk neutralitetspolitik, ett oerhört känsligt ämne för moderaterna. Där är de mycket svaga. Jag vill påstå att moderaterna är en säkerhetsrisk för den svenska säkerhetspolitiken. Det har jag länge upplevt, men jag har väntat just till den här utrikesdebatten för att få tillfälle att säga det. Ulf Adelsohn har flytt mycket längre bort. Jag trodde det var ett rykte, men så hörde jag honom säga i går att han skulle flyga till Finland för att hålla valtal. Jag lät då meddela att jag i denna debatt skulle framföra kritik mot moderaternas agerande. Jag kunde inte tänka mig att han efter det beskedet inte skulle skjuta upp sin resa några timmar för att kunna delta i debatten. Såvitt jag vet fastställdes datum för den årliga debatten om Sveriges utrikespolitik redan i december. I stället för att delta i den fullt ut försvinner alltså herr Adelsohn till Finland för att där hålla ett valtal för den finska högern. Det är tydligen viktigare för honom än den svenska utrikespolitiken. Det gör han efter att ha stått en hel förmiddag och riktat våldsamma angrepp mot den svenska regeringen och mot min person. Varför? Jo, därför att vi har haft kontakt med något så förskräckligt som en västtysk oppositionspolitiker, vilken har skickat oss en handling som inte innehåller annat än, i den del som användes, ett sammandrag av en offentlig, av alla känd kommissionsrapport. Den har använts som arbetsmaterial i utrikesdepartementet. Utrikesdepartementets egna tjänstemän har för det första klart deklarerat att de betraktar handlingen som ett arbetsmaterial. För det andra säger de att de bara har använt den del som är en sammanfattning av själva kommissionsförslaget, vilket är känt för alla. Vad gäller de operativa delarna, de två delar som utgjorde de enda viktiga i denna sondering, frångick man helt Egon Bahrs tankar och skrev ett eget huvudförslag. Efter att ha riktat hårda angrepp mot Sveriges regering försvinner således herr Adelsohn till Finland för att hålla valtal. Hälsa honom att Sveriges utrikespolitik inte är några pajaskonster. Det är inte hä hä och hep hep. Sveriges utrikespolitik går ut på att värna landets vitala intressen, att arbeta för fred och trygghet för Sveriges folk. Det bör även en moderatledare så småningom lära sig.

Herr talman! Statsministern försöker nu krypa bakom det förhållandet att det inför Cancun-mötet inte skedde några överläggningar med oppositionen. Får jag påminna Olof Palme och kammaren om att det då inte var fråga om något svenskt utspel i utrikespolitiken. Vad det gällde var att ett antal regeringsoch statschefer skulle sitta i informella och förtroliga samtal om i första hand nord-sydfrågorna, som hade diskuterats länge men där man kört fast. Att hävda att den typen av samtal skall föregås av överläggningar leder till slutsatsen att varje resa som statsminister Olof Palme gör i utlandet för att träffa olika människor skall föregås av överläggningar om vad han skall ta upp till diskussion. Det är ett orimligt krav, som jag aldrig kommer att ställa. Så var det med den påstådda självtillräckligheten för min del. Att det finns ett grundläggande drag av självtillräcklighet hos Olof Palme framgår av vad han sade: Jag tycker inte att era synpunkter i dag — han sade sig ha lyssnat noga — har någon tyngd och något värde. Det är, tycker jag, fantastiska besked. Här anordnas det i Sveriges riksdag en särskild debatt av utrikespolitiken, och så står statsministern på detta sätt och betygsätter oss när vi deltar i den debatten. Sedan använde statsministern formuleringen: det enda Thorbjörn Fälldin tog upp. Det gällde min sexminutersreplik, men jag hänvisade till de olika sakpolitiska områden som jag tog upp i mitt huvudanförande och tidigare repliker. Jag tog t.ex. upp frågan varför man när det gäller situationen i Mellersta Östern har ett ensidigt påpekande riktat mot Israel. Utrikesministern fann inte anledning att kommentera det, trots en uppmaning. Jag gjorde för min del också en deklaration om det grundläggande i vår utrikesoch säkerhetspolitik. Jag tror uppriktigt sagt att man inte gärna kan göra någon skillnad beträffande det substantiella innehållet i de huvudanfö randen som hållits från oppositionens sida och från regeringens sida i dessa frågor. Sedan försöker Olof Palme krypa bakom att det inte förekom några veckoöverläggningar under hösten och att dessa kontakter med oppositionen därför inte kunde komma i fråga. Det får vara hur det vill med veckoöverläggningar, men jag hoppas att Olof Palme inte vill förneka att det under den tid han var i opposition vid skilda tillfällen hände att det togs personlig kontakt — ibland av mig, ibland av andra. Ta Polenaffären t.ex.! Det är ju en möjlighet som alltid finns vid sidan av sådana mer formaliserade sammankomster som vi har på onsdagsmorgnarna, sammankomster som enligt ett besked från Olof Palme själv skulle förekomma vid behov fr.o.m. 1976. Sådana sammankomster har bevisligen också ägt rum. Nog om detta! Den avgörande frågan är ändå: Vad betyder för svensk utrikespolitik den breda samlingen? Detta är ingenting som jag står här och överdriver. Denna breda samling var en viktig del i Olof Palmes egen beskrivning av det värdefulla i svensk utrikespolitik genom åren. Därför kvarstår frågan varför regeringen har — jag tvekar inte att använda ordet — undvikit att ha detta breda samråd i denna fråga. Får jag påminna statsministern om att jag tog upp frågan i den allmänpolitiska debatten. Statsministern hade då någon formulering av innebörden, att har vi försummat oss får vi naturligtvis se till att rätta till det. Men icke ens efter denna påminnelse bevärdigades vi i oppositionen med att få fullständig tillgång till vad detta utspel innebar — om det nu var en sondering, ett förslag eller vad det var; sondering lär vara det rätta enligt utrikesministern i hans senaste replik. Då kan man inte dra någon annan slutsats än att ni i självtillräcklighet har undvikit att informera oppositionen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret på den fråga som jag ställde till utrikesministern. Men det är inte så, Olof Palme, att jag har förläst mig på Dagens Nyheter och att det är detta som är bakgrunden till att jag ställer frågan. Jag har faktiskt försökt att ganska grundligt ta reda på, bl.a. genom att ställa frågor till UD, vad det här förslaget går ut på. Det är alltså inte den av Dagens Nyheter till stort nummer gjorda frågan om det skulle finnas någon skillnad mellan Palmekommissionens formuleringar och den svenska notens som jag var intresserad av, utan jag var intresserad av om det var endera av de två tänkbara uppläggningarna av ett sådant här korridorförslag som Palmekommissionen, som regeringen stöder, hade i tankarna. Det kanske finns ytterligare idéer än dessa två, men det var ett besked om huruvida det var den ena eller andra av dessa som jag ville ha. Den ena uppläggningen är, som jag sade förut, att det anses vara möjligt att etablera en sådan här zon som innebär att man från ett område, 30 mil brett tvärs genom Mellaneuropa, drar bort alla taktiska kärnvapen, och att man gör detta oberoende av vad som händer med förhandlingarna om de konventionella styrkorna i samma område. En annan modell är att man säger att en sådan kärnvapenfrihet i detta område kan bli en följd av att man kommer överens om en balans vad gäller de konventionella styrkorna i detta område. Det är två helt olika slags förslag. Även om det kan finnas flera variationer på detta tema, vore det ändå bra att veta vilken av dessa två huvudtankar som har sysselsatt den svenska regeringen. Det är klart att man kan säga, som jag sade i det anförande som Olof Palme åberopade, att man i vissa sammanhang kan frikoppla kärnvapen från konventionella vapen. När vi kräver frysning innebär det i praktiken att vi gör det. Man måste också se på det konkreta korridoruppslaget och vilka förutsättningar det har att få anslutning hos de stater som är berörda. Då är det inte oviktigt vilka villkor man knyter till etablerandet av en sådan korridor. Men nu hade regeringen tydligen inte tagit ställning i denna sak, utan man har helt enkelt gått ut och frågat vad andra regeringar tycker om det som ståridens.k. Palmekommissionens text. Herr talman! Då kan man bara göra reflexionen att det var ganska onödigt med allt ståhej med att skriva noter i UD och be Egon Bahr om hjälp med formuleringar osv. Då hade man faktiskt bara kunnat skicka översättningen av den bit i Palmekommissionens text som det gällde och frågat: Vad tycker ni i er regering om detta? Då hade det hela behövt bli varken någon Bahr-affär eller någon Palme-affär. Men regeringen hade kanske å andra sidan fått svar på den fråga som man nu säger siginte ha fått svar på, nämligen vilken av de här två uppläggningarna som de tillfrågade regeringarna föredrar. När Olof Palme menar att min fråga är meningslös, eftersom de som har tillfrågats inte har tagit upp problemet, understryker det precis vad jag sade i mitt tidigare inlägg, nämligen att de tillfrågade regeringarna faktiskt inte riktigt vet vad det är för fråga som de skall svara på, eftersom regeringen inte själv har tagit ställning för vare sig det ena eller det andra. När det sedan till sist, herr talman, gäller frysning eller inte kan vi nu bara konstatera att vi för vår del har en annan uppfattning än vad moderaterna har. Enkelt uttryckt kan man säga att en frysning innebär att båda stormaktsblocken sätter stopp för vidare kärnvapenupprustning nu. Motsatsen innebär att kärnvapenupprustningen fortsätter. Det här är naturligtvis ett viktigt strategiskt val. Vi kan inte tvinga kärnvapenmakterna till vare sig det ena eller det andra, men vi kan ha en egen uppfattning i frågan, och vi kan försöka att påverka opinionen i den uppfattningens riktning. Det är naturligtvis lätt för den som inte har trängt in i det här att få intrycket att när vi talar om kärnvapenarsenaler och nivån på dessa kärnvapenarsenaler, då är det likvärdiga vapen som vi talar om. Och att det kanske inte heller är särskilt viktigt om nivån är så eller så hög innan man till sist kommer överens om att reducera kärnvapenarsenalerna och sänka nivån. Men nu är det inte riktigt så enkelt. En fortsatt upprustning innebär fortsatt spridning och därmed fler krigssituationer i vilka kärnvapen kan komma till användning och dessutom kanske komma till användning av misstag. Fortsatt spridning innebär också sannolikt att besluten om när kärnvapnen skall sättas in måste flyttas från den högsta politiska nivån ner till lägre nivåer i den militära organisationen, med alla de risker som detta innebär. Dessutom innebär den fortsatta spridningen av kärnvapenstridsspetsar till andra vapensystem att gränsen mellan vad som kallas konventionella vapen och vad som är kärnvapen suddas ut. Även detta har naturligtvis stor betydelse och försvårar möjligheterna att till sist komma till rätta med kärnvapenhotet. Till sist, herr talman: Sverige befinner sig mycket nära centrum i det mest kärnvapenbestyckade området i världen i dag. Därför finns det ett starkt svenskt intresse, och det var också därför som mittenregeringen stödde tanken på en frysning, dvs. att kärnvapenmakterna skulle upphöra med kärnvapenupprustningen nu. Och det gläder mig att den socialdemokratiska regeringen följer samma linje. Vi var f. ö. också, som Olof Palme påpekade, överens om detta redan tidigare. Då kan man naturligtvis bara beklaga att vi inte har en total enighet om detta här i riksdagen.

Herr talman! Jag är åtskilliga decennier yngre än Olof Palme, och min riksdagserfarenhet kan inte på något sätt mäta sig med hans. Men låt mig trots detta säga: Det bär emot min uppfattning om hur vi tillsammans skall föra en debatt att en ledande politiker står och säger att andra partiledares uppfattningar mest kan betecknas som — vad var det Olof Palme sade — ”hä hä” och ”hep hep”. Jag tycker inte att det är en debattnivå värdig politiker. Låt mig säga detta utifrån min oskuld i denna retoriks högre himlar. Ulf Adelsohn deltog faktiskt i denna debatt i partiledaravsnittet, som det var utsatt. Det var en utrikespolitisk debatt. Och när Olof Palme säger att Ulf Adelsohn inte deltar i den utrikespolitiska debatten, visar det bara att Olof Palme definierar som debatt bara det som han själv deltar i. Det tycker jag han kan tala med utrikesministern om, för det förhåller sig faktiskt inte så som Olof Palme säger — vi hade en ganska intressant debatt, som jag tycker att statsministern borde ha lyssnat på och som han, om inte annat, kan ägna sig åt att läsa in efteråt genom protokollet. Ulf Adelsohn var alltså här, och han ställde frågor. Men ryktet gör gällande att statsministern hade andra engagemang. Olof Palme talar mycket om vikten av samling kring utrikespolitikens huvuddrag och kring säkerhetspolitikens grunder i Sverige. Om detta är vi överens, och mycket som Olof Palme sade i den andra utrikesdeklarationen är sådant som vi alla traditionellt har ställt upp bakom. Men sedan övergår Olof Palme till att göra sak t.o.m. av vissa ting i den utrikesdeklaration som utrikesministern på hans egen regerings vägnar har läst upp. Det ansågs meningslöst att över huvud taget tvista om t.ex. sambandet mellan politiska motsättningar och rustningar. I mittlinjefrågan var det, Olof Palme, faktiskt inte någon större heroism från Olof Palmes sida i valrörelsen. Det är riktigt att han attackerade oss, men det var inte så heroiskt. Däremot tror jag att man får läsa med väldigt kraftig lupp för att hitta några uttalanden där Olof Palme kraftfullt ställde upp och stödde Ola Ullstens linje om att man skulle lägga fram ett kompromissbud bara några månader efter det att vi hade haft den sovjetiska ubåten i Blekinge skärgård. Då var heroismen, Olof Palme, inte speciellt påtaglig. Då sade Olof Palme på presskonferens i Almedalen att socialdemokratin alltid har ställt upp bakom mittlinjeprincipen och aldrig tänkt vika från denna princip. Var det det heroiska? De andra punkterna han tar upp — frågorna om försvaret och neutraliteten —är väl närmast av teologisk natur. Jag tror inte att det går att frikoppla dessa frågor från varandra. Den typ av neutralitetspolitik som vi har valt att föra sedan slutet av 1940-talet — som alla har ställt upp bakom, och som alla i mitt parti har ställt upp bakom även när debattens vågor gick höga kring den — förutsätter ett starkt försvar. Huruvida man i en formulering använder det ena före det andra eller det andra före det ena tror jag inte bör föranleda någon att klassificera folk som säkerhetsrisker i Sveriges riksdag. En viss försiktighet med ord borde vara påkallad. Jag vet inte om Olof Palme har läst vad vi har sagt i fråga om Östeuropa. Vi har sagt ungefär det som stod på de socialdemokratiska förstamajparollerna: Alla folks frihet, hela världens fred. Jag kunde, om jag hade haft mer tid, ha ägnat mig åt att läsa upp ett anförande som Sven Andersson, då utrikesminister, höll för några år sedan på utrikespolitiska institutet här i Stockholm om hur avspänningspolitiken borde leda till att vi fördjupade den ideologiska debatten mellan systemen, hur den borde leda till att vi fördjupade vår egen kritik mot förtrycket i de länder i Europa — det var vad det handlade om — där förtryck fanns och om hur detta förtryck var ett hot mot den avspänning som var fredens grund. Jag har inte tid att göra det, men även detta rekommenderas till läsning i efterhand. Sedan vill jag övergå till Bahr-affären, denna utrikesdebatts egentliga ämne. I Bahr-affären påminner Olof Palme — om man får använda en liknelse —på något sätt om en hjälplöst strandad ubåt. Alla bortförklaringar gör saken ännu värre, för fakta är så uppenbara för var och en att se på. Alla felnavigeringsförklaringar framstår som ungefär så taffliga som de i själva verket är. Det är inte en procedurfråga. För ett litet neutralt land är tilltron till självständigheten i vår utrikespolitik ingen proceduroch formalfråga. Det är en sakfråga av mycket stor dignitet. För den som är renhetens mästare när det gäller vad man får säga på det utrikespolitiska området borde det vara ganska klart. Olof Palme säger att det Egon Bahr skrev bara handlade om en liten offentlig sak. Får jag då fråga: Varför hemligstämplades detta gång på gång? Var det så att Egon Bahr, en västtysk oppositionspolitiker, begärde att den svenska hemligstämpeln skulle användas för att svenska oppositionspolitiker inte skulle få ta del av innehållet i svensk utrikespolitik? Det var bara genom en östtysk tidning vi råkade få reda på vad som var svensk utrikespolitik. I alla fall på den frågan kunde vi väl få en antydan till ett svar. Min taletid är ute, herr talman. Nu återstår bara i denna debatt den tid när Olof Palme kan tala hur länge han vill. Kanske är det trots allt de tillfällen då han får tala ostört som han egentligen definierar som en tillfredsställande utrikespolitisk debatt.

Herr talman! Tyvärr har jag bara tio minuter på mig. Bortförklaringen om Ulf Adelsohn var det svagaste jag hittills har hört. Ulf Adelsohn har blivit meddelad att jag står på talarlistan, en bit ner. För många månader sedan anslogs denna dag i riksdagen till utrikesoch handelspolitisk debatt. Han höll ett anförande fullt av personangrepp mot mig. Jag tror att ”hä hä” är en ganska bra sammanfattning av dess klass. Därefter, sedan han avlossat denna salva, avreser han utomlands för att delta i ett valmöte hos den finska högern. Detta är en oerhörd nonchalans mot riksdagen, och för all del — fast det var inte annat att vänta — mot dem som han angriper. Angriper man någon får man i rimlighetens namn vänta tills det blir vederbörandes tur enligt talarlistan, innan man sticker utomlands. Kärnanii de oerhört fördomsfulla anklagelserna är att en utländsk politiker har skrivit ett brev med synpunkter på en sammanfattning av en offentlig rapport. Det skulle vara den stora förbrytelsen. Att då själv omedelbart sticka utomlands för att delta i ett annat partis valmöte går ganska långt. Det går inte att försvara ens med aldrig så stor oskuld. Till Ola Ullsten vill jag säga: Det här är en intressant sakdebatt. Man kan nämligen tänka sig att man först genomför en total konventionell nedrustning och först därefter inför en zon. Man kan införa zontanken i de pågående konventionella överläggningarna i Wien, eller också kan man tänka sig något slags parallellitet. Man kan också tänka sig en hel frikoppling och säga att detta är en ren förtroendeskapande åtgärd, som ingenting har med nedrustning att göra — alltså frikopplar vi. Detta mönster kan man följa, och det diskuterade vi i kommissionen, men vi tog inte ställning. Det fanns delade meningar, och vi ansåg att det skulle komma att visa sig i den fortsatta debatten hur vi skulle ställa oss. Om vi skall spela en förmedlande roll finns det ingen anledning att ta specifik ställning i dag. Jag är glad att Ola Ullsten förde en sakdebatt. Jag vill säga till herr Fälldin att det naturligtvis är skillnad mellan en vanlig utlandsresa och ett fullkomligt unikt toppmöte, första gången som ledarna för Syd och Nord träffas på ett toppmöte. Det kunde ha varit intressant för oppositionen att få information om att ett sådant möte skulle äga rum. Jag tog upp det i en frågedebatt, men jag tog aldrig upp det i den fortsatta debatten. Hade jag gjort en stor procedurfråga av detta hade möjligen den föreställningen kunnat sprida sig att vi var oeniga i sakfrågan, nämligen när det gällde att hävda de fattiga ländernas intressen. Därför avstod jag från att fortsätta den debatten. Jag sade till Thorbjörn Fälldin i januari att jag beklagade det som skett, att ni skulle ha blivit informerade om vi hade haft våra veckoberedningar. — Men det hela var ändå offentligt. Presskommunikén är nästan identisk med noten, så ni hade materialet. Men i snart en och en halv månad har herr Fälldin fortsatt att i varje anförande gnaga den fråga där jag faktiskt håller med honom. Det kan han fortsätta med många år till! Men det visar det vanskliga i att gå en motståndare till mötes och säga: Där hade du faktiskt rätt. Vi skall göra som du tycker i fortsättningen. — När jag gör det, då grips herr Fälldin av den verkliga vreden. Då fortsätter han i all oändlighet att säga: Det var förskräckligt att vi inte blev informerade! Men hur länge skall han orka hålla på, när han faktiskt har fått rätt? Utrikesministern har talat om att hemligstämpeln var rent formell. Man ville vänta. Jag skall inte svara på frågan varför den bibehölls, men anledningen till att den över huvud taget fanns var att man först ville nå fram till de ffträmmande regeringarna. Men presskommunikén innehåller i stort sett ord för ord detsamma som noten. Det var alltså inte fråga om någon reell hemligstämpel. Att här göra påståenden om att skälet till hemligstämpeln skulle vara hänsyn till västtyska oppositionspolitiker är bara smaklöst. Slutligen vill jag svara herr Fälldin angående en sakfråga. I regeringsdeklarationen sades att vi alltid skall slå vakt om Israels rätt till fred och säkra och erkända gränser. Det betyder att en av orsakerna till att vi vill ha ett samråd med Arafat är att vi vill försöka få palestinierna att inse att den enda chansen till fred i området är att de för sin del erkänner Israels rätt att existera ifred. På den vägen kanske vi kan göra en begränsad insats för freden. Vi har samma budskap till israelerna. Viljan att bidra till fred är enda skälet till att vi blandar oss i den här konflikten. Så till moderaternas flykt till Bahr-affären. Det värsta som kan inträffa är om det uppstår tvivel om vår grundläggande säkerhetspolitik. Man kan argumentera för att vi skall vara med i Atlantpakten — det finns de som har gjort det, och då är det helt klart var man står. Det finns också länder som intagit den ståndpunkten. Det finns argument för att vi skall vara neutrala — fast, klart och tydligt neutrala. Men det värsta är ett mellanläge, där vi å ena sidan säger att vi är neutrala men å andra sidan på punkt efter punkt beter oss som om vi i själva verket var villkorligt neutrala, som om vi egentligen tillhörde ett paktsystem. Det var den situationen högern försatte oss i på 1950-talet, tills det blev nödvändigt att ta upp en debatt med den.

Vi har nu länge tänkt att det börjar bli dags att säga ifrån. Man skall inte leka med vårt lands grundläggande säkerhetsintressen. Det finns en sådan moderat lek, som vi måste ta avstånd från. Ni får bestämma er: Skall ni sitta i erisolering och slåss med resten av den svenska politiska opinionen eller skall ni sluta med krypskyttet och ansluta er till en fast svensk neutralitetspolitik? Det blev lugnt efter striden med Jarl Hjalmarsson, även om det tog några år. Jag hoppas det skall gå fortare nu och att ni snabbare skall komma in i den enighet som är viktig för landet. Gör ni det inte, är det bättre att ta striden. Den nonchalans som moderatledaren har visat är illavarslande. Om den procedurdebatt som moderaterna nu vältrar sig i skrev en man i DN: Vore de statsmän av format hade de förklarat för den som väckte frågan att det visserligen hade begåtts ett fel och att detta inte borde upprepas men att saken var alldeles för viktig för att man skulle riskera dess framgång med käbbel om procedurer. Det sägs i en dikt som ströks ur tidningen att jag har tagits på Bahr gärning, i färd med att egenmäktigt vilja slå ett slag för världsfreden. Det måtte väl alla veta att sådana aktioner, ägnade att rädda mänskligheten från förintelse, ingalunda får ske bakom ryggen på herrar Fälldin, Adelsohn och Ullsten! Det måste en gång för alla fastslås att en världsfred på ovanstående villkor ingalunda är acceptabel — fy, fy! — Herrar Bildts och Adelsohns bidrag är väl att ni stått och ropat fy, fy åt ett försök att föra fredspolitik.

Herr talman! Världsekonomin har sedan flera år tillbaka befunnit sig i en allvarlig kris. I hela den industrialiserade världen har produktionen minskat och arbetslösheten stigit till alarmerande höga tal. Över 30 miljoner människor är i dag utan arbete inom OECD-området. Utanför kretsen av industriländer är antalet människor som saknar arbete mångdubbelt större. Den internationella handeln har stagnerat. På vissa strategiska varuområden har den gått kraftigt tillbaka. För många länder har detta lett till ökande underskott i utrikeshandeln, växande skuldsättning och akuta betalningskriser. Det gäller bl.a. en rad utvecklingsländer. Det finns emellertid nu klara tecken på att konjunkturen i USA håller på att vända uppåt. Den avtagande inflationen och de sjunkande oljepriserna har skapat förutsättningar för att en uppgång senare skall kunna komma också i övriga delar av OECD-området. Enbart för Sveriges delinnebär varje dollars sänkning av oljepriset per fat en dryg miljard kronors lättnad på bytesbalansen. Tecknen på att utvecklingen håller på att vända är naturligtvis glädjande. Vi har sedan flera år väntat på en konjunkturförbättring. När tillbakagången bryts och vissa möjligheter till en uppgång kan skönjas har vi all anledning att välkomna detta. Men det vore en allvarlig felbedöming att tro att alla problem i och med det skulle vara på väg att lösas. De uppgångstendenser som nu kan skönjas är inte särskilt starka. De finansiella obalanser som vi har ärvt från de tidigare oljekriserna utgör vidare ett fortsatt hot mot en bestående återhämtning. OPEC-ländernas efterfrågan avtar i takt med att deras oljeinkomster faller. För många östoch u-länder är den stora skuldsättningen ett akut problem. Utbetalningarna för räntor och amorteringar är för vissa länder större än deras exportinkomster. De privata bankerna, som stått för merparten av det finansiella flödet till dessa länder, får allt större svårigheter att fortsätta sin utlåning i hittillsvarande takt. Finanskrisen i u-länderna leder således till att de tvingas minska sin import. Den svaga efterfrågan i i-länderna drabbar sedan i sin tur u-landsexporten och försvagar ytterligare u-ländernas betalningsförmåga. De finansiella obalanserna i form av stora budgetunderskott i många länder utgör ett latent hot om att en ny snabb inflationsvåg skall komma när väl den ekonomiska aktiviteten börjar skjuta fart. Det finns då risk för att en rad tongivande länder återgår till eller förstärker en redan restriktiv penningpolitik. Då kan vi åter kastas tillbaka till ett läge med vikande produktion och växande arbetslöshet och en fortsatt stagnerande världshandel. Den ekonomiska politiken i i-länderna står därför inför en mycket svår balansgång, där uppgången inte får gå så fort att den utlöser en ny kraftig inflationsutveckling, men där den ändå måste ha en så stor kraft och en så allmän omfattning att den reducerar arbetslösheten och får i gång investeringarna inom näringslivet. Den ekonomiska utvecklingen under senare år har utgjort en grogrund för protektionistiska krav. Det finns risker för att ett öppet handelssystem inte kan bevaras om den ekonomiska utvecklingen långsiktigt går in i ett läge med utbredd arbetslöshet, kraftig utslagning av företag och allmän ekonomisk tillbakagång. Demokratiskt tillsatta regeringar kan inte hur länge som helst stå emot de allt starkare krav på skydd för den inhemska industrin som reses i ett sådant läge. Den allvarliga ekonomiska situationen med ökad arbetslöshet i många länder leder också till sociala spänningar. De samhälleliga strukturerna blir anfrätta. I ett läge med social oro är det lätt att vädja till nationalistiska känslor. Nationalismen blir då lätt det kitt varmed man söker hålla samman ett samhälle i social och ekonomisk kris. Denna utveckling är väl känd i historien. Nationalismen kommer i sin tur av naturliga skäl att politiskt förstärka de krav på protektionism som redan har uppkommit av kortsiktiga ekonomiska motiv. I dåliga tider förstärker de ekonomiska och politiska krafterna varandra i protektionistisk riktning. Samtidigt är det viktigt att inse det bedrägliga i protektionistiska lösningar. Erfarenheterna från 1930-talet har lärt oss att om ett land börjar skydda sig så följer snart andra länder efter. I juni 1930 höjdes det amerikanska tullskyddet mycket kraftigt. Fram till utgången av år 1931 hade 26 länder infört kvantitativa restriktioner. Fler länder följde efter under år 1932, och ett regelrätt handelskrig var ett faktum. Följden blev att världshandeln under några år i början av 1930-talet föll med 60 26. Även om situationen i dag i väsentliga avseenden skiljer sig från 1930-talet, är det i dagens spända internationella läge orealistiskt att tro att en kursändring i protektionistisk riktning kommer att kunna begränsas till ett enskilt land. Risken för motåtgärder utgör därför en viktig återhållande kraft. Erfarenheterna från 1930-talet har också lärt oss att importbegränsningar ärlätta att införa men mycket svåra att bli av med. Det är väsentligt att slå fast att i det långa loppet kommer alla att förlora på protektionism, i synnerhet små länder med högt specialiserad industristruktur. Om protektionismen tillåts breda ut sig, kommer också möjligheterna till en återhämtning i världsekonomin att spolieras. En ekonomisk expansion är sålunda en viktig förutsättning för att ett öppet handelsutbyte skall kunna bevaras. Samtidigt behövs en fortsatt frihandel för att en expansionspolitik skall kunna förverkligas. Eftersom den ekonomiska krisen är internationell måste lösningarna i första hand sökas genom internationellt samordnade insatser, där varje lands speciella förutsättningar måste utgöra utgångspunkten. Sverige kommer att intensifiera sina ansträngningar i olika internationella organ för att få till stånd en mer samordnad tillväxtorienterad politik. De nordiska regeringarna har kommit överens om att samverka för att söka få OECD:s ministermöte i maj att bidra till en sådan utveckling. Herr talman! En bestående ekonomisk återhämtning i världsekonomin ökar också möjligheterna att bemästra u-ländernas finansiella svårigheter. Speciella insatser måste också göras för att komma till rätta med u-ländernas skuldproblem. En viktig roll för att bidra till en lösning måste här tilldelas de internationella institutionerna, främst Världsbanken och IMF. Dessa måste ges större resurser för att kunna hantera de akuta finansiella svårigheterna. Den internationella diskussionen har under senare år fokuserats på det ökande ömsesidiga beroendet mellan ioch u-länder. Trots detta blev många överraskade av effekterna av skuldkriserna i länder som Mexico och Brasilien. Det blev en senkommen klarsyn om att begrepp som gemensamma intressen och internationell solidaritet också vilar på ekonomiska realiteter. När vi nu eftersträvar en ekonomisk återhämtning och expansion av ekonomierna måste den politiken också innefatta den tredje världen. En nord-sydförhandling på bred front inom ramen för Förenta nationerna —-ens.k. global runda — var ett försök att omsätta tankarna på gemensamma intressen och ömsesidigt beroende i praktisk politik. Dessa ansträngningar har hittills misslyckats. Under de utdragna diskussionerna har vi från svensk sida hävdat att svårigheterna att enas om innehållet i och formerna för en sådan bred förhandling inte får innebära att mer begränsade förhandlingar i konkreta frågor förhindras. Besluten vid GATT:s ministermöte kan leda till dylika förhandlingar. De nu pågående förhandlingarna inom ramen för Internationella valutafonden är ett annat exempel. Den sjätte sessionen med Förenta nationernas konferens för handel och utveckling, UNCTAD VI, i Belgrad i juni i år blir ett tillfälle för u-länder och i-länder att behandla de ömsesidiga ekonomiska relationerna i ett bredare perspektiv. Brandtkommissionen har i sin nyligen utkomna rapport Common Crisis pekat på UNCTAD-konferensen som ett forum för ekonomiska konsultationer med syfte att nå ekonomisk återhämtning och utveckling. Regeringen delar denna uppfattning. I nuvarande internationella ekonomiska och politiska klimat kan man emellertid inte vänta sig att UNCTAD konferensen skall leda till några stora och omedelbara framgångar. Det är därför angeläget att den får en sådan inriktning att den medger meningsfulla förhandlingar på de områden där realistiska framsteg kan göras. Därför verkar vi från svensk sida för att man inriktar diskussionerna på några sakfrågor inom huvudområdena råvaror, internationell handel samt finansiella och monetära frågor. Många ställer i dag frågan vad de små exportberoende länderna kan göra om de ekonomiska konflikterna ökar mellan de stora ekonomierna eller om dessa försöker lösa sina problem på bilateral väg. Hur stora är riskerna för att vi då kommer på mellanhand? Vi bör i detta sammanhang inte underskatta värdet av den frihandelsordning som åstadkommits i Europa genom EFTA och EG. Den är ett viktigt värn mot den typ av protektionistisk utveckling som jag här talat om. Utan EFTA och EG-samarbetet skulle Europa i dag haft en avsevärt större arbetslöshet och kanske även svåra ekonomiska konflikter mellan länderna. I det svåra ekonomiska läget blir samarbetet mellan de små staterna — de stater som alla har ett vitalt intresse av att slå vakt om frihandeln — av särskilt stor betydelse. I detta sammanhang framstår EFTA — som vi alltför lätt glömmer bort i den svenska debatten — som en organisation som bör kunna spela en alltmer betydelsefull roll. De små EFTA-staterna har tillsammans en väsentlig ekonomisk betydelse och svarar gemensamt för ca 7 96 av världshandeln eller lika mycket som Japan. EFTA-länderna är EG:s viktigaste handelspartner. Som avnämare av EG:s export är EFTA större än USA, Japan och Sovjetunionen tillsammans. Vart för sig kan EFTA-länderna dock ha svårt att få sina intressen tillgodosedda i andra internationella fora. Det är därför angeläget att EFTA-länderna i högre grad utnyttjar de möjligheter EFTA erbjuder för ett gemensamt agerande i sådana handelspolitiska och ekonomisk-politiska frågor där det finns ett gemensamt intresse. Sådana frågor bör tas upp vid EFTA:s ministermöte i Bergen i maj. Tullavvecklingen mellan EG och EFTA-länderna kommer inom kort att vara helt genomförd, och inom EFTA pågår ett kontinuerligt arbete i syfte att befästa och ytterligare förbättra den marknad som nu omfattar de 17 länderna i EFTA och EG. I och med att en överenskommelse med EG har kunnat träffas om en förenkling i ursprungsreglerna har ett steg i rätt riktning tagits. Särskilda ansträngningar görs för att avskaffa de icke tariffära handelshindren. Sveriges frihandelsavtal med EG har nu varit i kraft i tio år, och frihandeln med Gemenskapen är i det närmaste genomförd. De kvarvarande bestämmelserna för Sveriges pappersexport till EG avvecklas helt den 1 januari 1984. I och med detta inträder en ny fas i våra relationer med EG. De utrikespolitiska hänsyn som förhindrade ett svenskt medlemskap gäller fortfarande. Dessa hänsyn hindrar dock inte att det finns ett mycket stort utrymme för ett konstruktivt samarbete inom en rad områden, såsom handel, sysselsättning, ekonomi, industri, forskning och teknologi. På stålområdet har överenskommelserna med EG om villkoren för handeln med stål nyligen förlängts. Vid statsministerns och mitt besök hos EG-kommissionen för några veckor sedan gavs tillfälle att från båda sidor markera det starka ömsesidiga intresset avatt fördjupa samarbetet inom flera områden. Som exempel kan nämnas att en intensifiering av forskningsoch utvecklingssamarbetet mellan Sverige och EG initierades. Värdet av fortsatta kontakter på det ekonomisk-politiska området bekräftades, och vi enades om ett fördjupat tullsamarbete på tekoområdet. Från svensk sida är vi nu i färd med att konkret följa upp dessa frågor. För att förbättra förutsättningarna att hävda oss i den hårdnande internationella konkurrensen är det också angeläget att slå vakt om och utveckla samverkan i Norden. Att se Norden som hemmamarknad är viktigt både för handelsutbytet inom Norden och för företagens ansträngningar på de utomnordiska marknaderna. Företagen i Norden kompletterar ofta varandra. Trots att mycket redan gjorts finns fortfarande ett utrymme för fördjupat samarbete. Genom samverkan mellan nordiska företag och institutioner bör man bättre kunna ta till vara de konkreta affärsmöjligheter som finns. Inte minst gäller det att gemensamt satsa på nya marknader. Företagen kan dra nytta av den riskspridning som ett utökat samarbete avsätter. Våra länder utgör vart och ett för sig i många fall en alltför liten bas för bredare exportsatsningar. Gemensamt kan de dock erbjuda en tillräcklig grund för bearbetning av den internationella marknaden. En viktig roll i det nordiska industrisamarbetet spelas av den nordiska investeringsbanken. Genom att bankens verksamhet utökas att omfatta projektinvesteringslån och garantier ökar möjligheterna för de nordiska företagen att gemensamt förstärka sin ställning på projektexportmarknaden. Även fortsättningsvis kommer det att vara en huvuduppgift för den svenska handelspolitiken att söka slå vakt om det internationella regelverket inom handelns område. Denna uppgift kommer att kräva förstärkta insatser. Visserligen har begränsningsåtgärder i enlighet med de internationellt överenskomna GATT-reglerna varit relativt få, men däremot har en rad åtgärder vidtagits som inte står i överensstämmelse med dessa regler. Inom allt fler industrisektorer påverkas handeln av arrangemang av skilda slag vid sidan av GATT-reglerna. Som exempel kan nämnas de skilda överenskommelser mellan Japan, USA och EG som i olika avseenden begränsar den internationella handeln med handelsstål, bilar och elektronikprodukter. Som alltid när respekten för regler undergrävs kan de stora, ekonomiskt och politiskt starka länderna tilltvinga sig kortsiktiga fördelar på bekostnad av mindre och svagare länder. För svenskt vidkommande vore det oacceptabelt, om begränsningsarrangemangen skulle leda till att de återstående öppna marknaderna skulle utsättas för ett oproportionerligt starkt importtryck. För att undvika plötsliga störningar följer regeringen med skärpt uppmärksamhet utvecklingen på sådana marknader som redan är eller håller på att bli föremål för olika typer av arrangemang. Från svensk sida har nyligen framförts till Japan att vi noga kommer att följa utvecklingen av bilimporten från Japan. Våra handelsrelationer med Japan blir även i övrigt alltmer viktiga. Japan kommer inom kort att på USA:s och EG:s begäran ytterligare öppna sin marknad. Förutom tullsänkningar ingår här även vissa lättnader i japanska importbegränsningar och tekniska handelshinder. Kommerskollegium utreder f. n. effekterna för svenskt vidkommande av dessa åtgärder. Regeringen har i detta sammanhang på förfrågan från Japan nyligen lämnat förslag till förbättringar av det svenska tillträdet till den japanska marknaden i fråga om vissa tekniska handelshinder som föreligger i Japan. Den svenska marknaden för industrivaror är öppen för utländsk konkurrens. Det finns praktiskt taget inga kvantitativa begränsningar av vår industrivaruimport med undantag för tekoområdet, där vi följer det i GATT accepterade multifiberavtalet. Handelspolitiken på tekoområdet har nyligen redovisats för riksdagen i tekopropositionen. De internationella spelreglerna bygger på att den internationella konkurrensen inte snedvrids genom dumping eller statlig exportsubventionering. Reglerna ger möjligheter också för Sverige att skydda sig mot dumpad eller subventionerad import som skadar den inhemska industrin. Vi har i Sverige varit varsamma när det gäller att ta dessa möjligheter i bruk. Också för framtiden är en sådan varsamhet befogad, men å andra sidan kan det inte accepteras att den svenska marknaden skall behöva ta emot dumpad eller subventionerad export som avvisas på andra håll och som kan skada svensk industri. Regeringen kommer därför att se över tillämpningen i Sverige av reglerna på detta område. Sverige verkade tillsammans med övriga länder aktivt för att GATT:s ministermöte i november förra året skulle leda till en konsolidering och vidareutveckling av regelsystemet. Uppföljningen av ministermötet ses av den svenska regeringen som ett viktigt led i ansträngningarna att stärka frihandeln. Mötet motsvarade inte vissa länders mycket högt ställda förväntningar. Mötet har emellertid — åtminstone temporärt — fungerat som en motkraft till de protektionistiska tendenserna. Den främsta anledningen till besvikelse från svensk sida var att konkreta framsteg inte kunde göras i den s.k. skyddsklausulsfrågan, dvs. reglerna för hur och när ett land får ingripa mot marknadsstörande import. I uppföljningsarbetet kommer Sverige att söka spela en aktiv roll för att framsteg skall kunna göras på detta område. Även arbetet på en översyn och precisering av existerande regler för handeln med jordbruksprodukter kommer att kräva ökad uppmärksamhet. Sverige finner det värdefullt att frågan om hinder för handeln med tjänster även tas upp i GATT. Den svenska tjänsteexporten kan på sikt få fördelar av en internationell liberalisering. På flera håll har man vid utvärdering av ministermötet kommit till slutsatsen att det finns anledning att se över GATT:s arbetsformer för att göra organisationen mer effektiv och tidsanpassad. Det är samtidigt väsentligt att GATT stöds av en politisk vilja att efterleva dess regler och att dess maskineri för lösning av tvister används. Även OECD bör enligt vår mening utnyttjas för stärkandet av det handelspolitiska regelverk som jag har talat om. Sverige har ett starkt intresse av att bevara det multilaterala handelsutbytet. Det finns anledning att från svensk sida motverka en utveckling mot en ökad allmän bilateralisering av handeln. Vi kan dock inte bortse från att många u-länders situation, speciellt i ekonomiskt svåra tider, ställer ökade krav på bilaterala handelsarrangemang av skilda slag. Vi måste från svensk sida ha en förbättrad beredskap att hantera dessa krav. De instrument som samhället här förfogar över bör i nära samarbete med näringslivet och andra berörda intressenter fås att samverka på ett mer effektivt sätt. Bl. a. bör mer generella samarbetsavtal kunna prövas med några u-länder. Vi ämnar se över formerna för och innehållet i det samarbete som bedrivs med främst u-länder och statshandelsländer för att utröna vilket utrymme som finns för förbättringar. Herr. talman! En återhämtning av världsekonomin skulle väsentligt underlätta ansträngningarna att få balans i den svenska ekonomin. Den svenska politiken måste dock utformas utifrån förutsättningen att ingen väsentlig draghjälp i form av snabbt växande marknader kan påräknas från utlandet under den närmaste tiden. Den senaste tioårsperioden har för svensk industri varit mycket dyster. Vi har bevittnat den längsta stagnationsperioden sedan industrialismens genombrott på 1870-talet. Utvecklingen i Sverige har dessutom varit väsentligt sämre än i praktiskt taget samtliga jämförbara länder. I dag ligger den svenska industriproduktionen på samma nivå som 1972, medan den i OECD-området som helhet har ökat med 25 90 sedan den första oljekrisen. Det är bl.a. mot denna bakgrund som regeringens beslut att kraftigt devalvera den svenska kronan skall ses. Devalveringen, tillsammans med andra åtgärder, ger ett utrymme för svenska företag att förbättra sin konkurrenssituation på både hemmaoch utlandsmarknaderna. I mitten av 1980-talet bör den period kunna avslutas där svensk industri varit särskilt svag i förhållande till övriga OECD-länder. Nu är det väsentligt att alla samverkar för att ta till vara de möjligheter som devalveringen har skapat för svensk industri. Från regeringens sida vidtas nu en rad åtgärder för att förstärka och effektivisera exportfrämjandet. Departementsreformen, som bl.a. lett till att en särskild handelsavdelning inom utrikesdepartementet har bildats, är ett led i denna strävan. Utrikesrepresentationen kommer i större utsträckning att länkas in i den export främjande verksamheten. En bättre samordning av ambassadernas och handelssekreterarnas verksamhet kommer att kunna genomföras. Vidare pågår en omprioritering av utrikesrepresentationen med syfte att förstärka bevakningen av marknader och regioner där möjligheterna till en ökad försäljning bedöms som goda. Huvuddelen av Sveriges export går till i-landsmarknaderna. Detta förhållande kommer att bestå. De exportfrämjande insatserna bör därför inriktas på dessa marknader samt på marknader med tillväxtpotential bland u-länder och statshandelsländer. Särskilt viktigt är det att stärka projektbevakningen, så att svenska företags möjlighet att delta i upphandling av stora projekt befrämjas. Inte minst multilateralt finansierade projekt är här av intresse. Från regeringens sida läggs stor vikt vid att exportpotentialen inom olika delar av näringslivet utnyttjas fullt ut. Inte minst inom tjänstesektorn och bland de mindre och medelstora företagen finns expansionsmöjligheter. Regeringen har tillsatt en utredning med uppgift att föreslå åtgärder för att främja svensk tjänsteexport inom den privata sektorn. En annan utredning har tillsatts för att utvärdera och föreslå förändringar i exportstödet till de mindre och medelstora företagen. Utredningen skall bl.a. undersöka möjligheterna att stimulera de privata handelshusens engagemang för de mindre företagen. Ett utredningsarbete pågår också om kommunernas möjligheter att medverka i näringslivets exportverksamhet. Den osunda konkurrensen med statsstödda exportkrediter har blivit mycket kostnadskrävande. Vid förhandlingarna inom ramen för OECD om de villkor som skall tillämpas för sådana krediter verkar Sverige aktivt för att räntesubventionerna hålls nere och, när det gäller de rikare länderna, helt avskaffas. För att begränsa kostnaderna för det svenska systemet för statsstödda krediter har regeringen beslutat om ett påslag på de internationellt överenskomna minimiräntorna på 0,5 96, förutom de ytterligare 0,5 2 som gäller för krediter utställda i svenska kronor. Garantier för svenska exportkrediter har stor betydelse inte minst för stora projekt och systemleveranser, som utgör en växande del av vår export. Ofta anses tillgången till garantier snarare än räntesubventioner vara avgörande för en ökad kapitalvaruexport. Regeringen har därför föreslagit åtgärder för att öka exportkreditnämndens kapacitet för garantier på relativt kreditvärdiga marknader. På grund av den svaga ekonomiska utvecklingen är det sannolikt att allt fler länder tvingas till förhandlingar om senareläggning av skuldbetalningar, samtidigt som allt större skaderegleringar kan befaras av rent kommersiella skäl. Trots försiktighet i garantigivningen kan man därför sannolikt inte undvika ökade förluster. En neddragning av garantigivningen på särskilt utsatta länder till följd av den ökande risken för skadefall skulle emellertid få allvarliga negativa återverkningar på det berörda landets förmåga att klara sina skuldbetalningar. Härigenom ökar risken att de skuldsatta ländernas kris förvärras och får än större återverkningar på det internationella finanssystemet. Detta skulle i sin tur allvarligt drabba den internationella handeln. Mot denna bakgrund är det väsentligt att EKN och motsvarande institut i andra länder i samverkan tar sin del av ansvaret för att handeln inte minskar i onödan, även om det kan leda till vissa förluster på kort sikt. Regeringen har således vidtagit en rad åtgärder för att främja exporten och kommer att fortsätta att verka för att devalveringens positiva effekter skall bli bestående. Det ankommer nu på alla grupper i samhället att bidra till att balans åter kan skapas i den svenska ekonomin. De senaste uppgifterna om exportutvecklingen tyder på att ökade svenska marknadsandelar redan har tagits som ett resultat av devalveringen. Jag har i kontakter med näringslivet också fått många bevis på att det nu finns ett starkt intresse av att utnytta den konkurrensförbättring som har åstadkommits. Regeringens ekonomiska politik har nu lagt grunden för att vi skall kunna vända den ekonomiska utvecklingen. Förutsättningarna finns nu för att vi skall kunna ta oss ur den ekonomiska krisen och också därmed ge ett positivt bidrag till utvecklingen av efterfrågan i andra länder.

Herr talman! Den minskade respekten för det regelverk som gäller den internationella handelns område är oroande. Det finns en otålighet som vänder sig mot de avtal som träffats och de förpliktelser som dessa uppställer och som måste ömsesidigt respekteras för att vinna gemensamma fördelar. Inget land tjänar på handelshinder. Enstaka branscher gör det kanske på kort sikt, men det blir på bekostnad av landets ekonomi i övrigt och alldeles särskilt när andra länder vidtar motåtgärder. Det är bra att den handelspolitiska deklarationen bidrar till att sprida ljus över dessa sammanhang. Regeringen har här en uppgift som blivit större än den skulle ha behövt vara. Socialdemokraterna har under sex år i opposition ofta givit uttryck åt protektionistiska tankegångar, dvs. spritt uppfattningar att man med hjälp av olika handelshinder skulle kunna avhjälpa än det ena än det andra ekonomiska problemet i Sverige. Den handelspolitiska deklarationen visar med eftertryck hur socialdemokratiska argument under senare år inneburit att man försökt skära opportunistiska och falska pipor i vassen. Eftersom det är alltför lätt att få gehör för sådana förenklade argument har det blivit trögare än det skulle behöva vara i ett land som Sverige att nå fullständig enighet om fördelarna av en fri handel. Vi vill delta i en fri världshandel därför att den underlättar vår utveckling. Men utveckling betyder förändring. Vill man inte ha stagnation måste man därför vara beredd på omställning. På en fri världsmarknad är möjligheterna större, men kraven på omställningar är också större. Det fordras vitalitet. I alldeles för hög grad har attityderna hos oss blivit att värja sig mot omställningar. På olika sätt har också statsmakterna kommit att bidra till att förhindra anpassning till nya villkor och ge näring åt föreställningarna att man kan slippa strukturomvandling. Vi har lagrat strukturproblem. Fortsätter man så, ställs man inför en mycket större omställning så småningom, nämligen till en kraftig sänkning av levnadsstandarden. Detta är en förklaring till dagens ekonomiska problem. Till sist blir man ändå tvungen att genomföra omställningarna. De blir då desto större och desto besvärligare, eftersom man under åren slösat många goda resurser till ingen nytta i stället för att satsa dem på vad som hade kunnat ha framtiden för sig. När nu ändå den handelspolitiska deklarationen innehåller så klara uttalanden till förmån för en fri handel hade det kunnat vara lämpligt att statsrådet också understrukit dessa krav som en fri handel ställer på oss. De länder som nu under en lång följd av år visat en stor dynamik återfinns i Stilla havs-regionen. Japan har blivit världens andra industristat. De mest framgångsrika bland de nya industriländerna återfinns i denna region. Denna tyngdpunktsförskjutning har faktiskt under efterkrigstiden skett bort från Atlantområdet till Stilla havs-området. De framgångsrika länderna i denna region har alla satsat på en kapitalistisk utvecklingsstrategi med enskild företagsamhet och privat äganderätt och en klar inriktning på internationell handel. Tyngdpunktsförskjutningen till Stilla havs-området skulle vara ännu mer påtaglig, om de socialistiska länderna i regionen inte hade haft en så dålig ekonomisk utveckling. Stilla havs-områdets tillväxt ger oss möjligheter, men kan också bli ett hot. Det beror på hur vi själva hanterar situationen. Nya möjligheter uppkommer på olika sätt. Tillväxten ger nya marknader, ty vad dessa länder tjänar på sin export använder de på import. Tillväxten i de nya länderna ger nya inköpskällor för oss, där vi i viss utsträckning kan finna billigare och bättre varor än vi själva kan åstadkomma. Ny teknik från de nya länderna kan stimulera våra egna tekniska framsteg. Tillväxten hos andra ökar den livgivande konkurrensen, som tvingar oss att anstränga oss mer än vi annars skulle ha gjort. Tillväxt i ett land eller i en region har vanligen tjänat som en motor för andra regioner. Men det behöver inte nödvändigtvis vara så. Det finns risker. Ökad konkurrens kan bli oss övermäktig om vi tappar vår vitalitet och dynamik och därmed också förmågan att ställa om och ta vara på möjligheterna. En ny konkurrent blir en ny kund, men endast under förutsättning att vi förmår att tillverka vad den nya konkurrenten vill köpa för sina exportinkomster. Guldet blir liggande på marken, om man är stel i ryggen. Det är illavarslande hur vi i Sverige och kanske i vissa andra europeiska länder förlorat i dynamik och omställningsförmåga. Vi försöker skydda oss från konkurrens med åtgärder av alla möjliga slag. De länder som hänger sig åt en sådan politik kommer att bli passerade. Hänvisningen till att de nordiska regeringarna vid nästa ministermöte i OECD skall tala till förmån för en ”mera samordnad tillväxtorienterad politik” räcker inte så långt. Det ger intryck av att det är andra länder som skall ändra sin politik snarare än vi själva.

Det vore tillväxtbefrämjande politik. Redan på den första sidan i deklarationen sägs det att den avtagande inflationen i USA skapar förutsättningar för en uppgång även i övriga delar av OECD-området. Nåväl, i Sverige blir inflationen i år internationellt sett hög. Det ger ingen bra grund för oss själva eller för oss som en del av världsekonomin. På s. 2 sägs: ”De finansiella obalanserna i form av stora budgetunderskott i många länder utgör ett latent hot för att en ny snabb inflationsvåg skall komma när väl den ekonomiska aktiviteten börjat skjuta fart.” I vårt land har sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde skett en enorm ökning av budgetunderskottet. Inte heller det ger en bra grund. Innan man uppmanar andra länder att föra en ”mer samordnad tillväxtorienterad politik” måste man förbättra sin egen. Ni har alldeles fel om ni tror att det räcker med att genomföra en mycket stor devalvering för att få en hållbar balans. När regeringen tillträdde, sade den att subventionerna till näringslivet skulle minskas. Jag tycker det är bra, för det skulle innebära att vi fick ett mer konkurrensdugligt näringsliv i framtiden. Men såvitt jag kan bedöma bedrivs t.o.m. en ökad miljardrullning och då som vanligt till den övervägande delen till statliga företag. Det finns en subvention som regeringen ingripit mot, nämligen exportfinansieringen, där en viss nedskärning har skett. Men regeringen börjar i fel ände. I många u-länder och östländer tas det som ett dåligt skämt om vi föreslår kreditvillkor som ger högre räntor än OECD:s s.k. consensusvillkor. Det tror jag att regeringsföreträdare redan har upptäckt. Subventioneringen av exportkrediterna, som i sig själv inte är önskvärd, behövs så länge andra länder har den kvar. En fördel med exportunderstödet är också att det går till de mest utvecklingskraftiga svenska företagen och alla deras underleverantörer och inte, som de andra stödinsatserna, till branscher och företag som kanske inte överlever. Vad som sägs i deklarationen om en liberalisering av tjänster är bra. Tjänstesektorn spelar en allt större roll i ekonomierna och också i den internationella handeln. Ett hinder för vår del är att en så stor del av tjänstesektorn kommit att monopoliseras eller domineras av den offentliga sektorn. Detta försvårar för enskilda företag inom servicesektorn att bygga upp framgångsrika positioner, som kan vara språngbrädor ut på världsmarknaden. Hur mycket regeringen än utreder kommer den offentliga sektorn inte att med någon större framgång kunna hävda sig på de internationella marknaderna. Om regeringen menar allvar med sina uttalanden om en frigörelse av handeln i tjänster, är det förvånande att regeringen synes ha bromsat det arbete som har varit på gång för att ge större etableringsfrihet för utländska banker och försäkringsbolag i Sverige. Vi är här mycket mer restriktiva än flertalet andra länder. Nyligen har socialdemokraterna också inskränkt friheter som i detta avseende tidigare funnits, genom att vägra Citibank att inrätta ett finansbolag i Sverige. Men det är möjligt att det ingår i regeringens strategi att säga ett och göra ett annat. Den bedriver kanske en så att säga förlängd valrörelse. Samma intryck får man när man läser deklarationens ord om Norden som hemmamarknad och vet att socialdemokraterna gjort inskränkningar i möjligheten för andra länder — i praktiken nordiska — att emittera aktier i Sverige. Efter mycken vånda fick Nokia — det finska företaget — tillstånd, men sedan tycks regeringen vilja sätta stopp för sådana emissioner. Ett liknande fall gäller Kuwaits propå att köpa Gulfs anläggningar i Sverige. Det vore intressant att höra statsrådet Hellströms uppfattning i denna fråga. För min del anser jag det vara synnerligen fördelaktigt om ett oljeland vill investera i Sverige och på det viset få ett starkt intresse av att en ostörd oljeförsörjning kan fortgå här. Den situation som nu råder på oljemarknaderna kommer inte att bestå för all framtid. Vi har anledning att också i dag fundera över vår framtida försörjningstrygghet. Vi behöver många inköpskällor, många distributionskanaler, många olika intressenter. Att få in ett oljeproducerande land skulle ge oss klara fördelar, mycket mer så än några ihåliga avtal och kontrakt mellan regeringar någonsin kan ge. När vi nu resonerar om internationella finanser, herr talman, vill jag passa på att kommentera regeringens beslut om IDB. Jag önskar herr Hellström och socialdemokraterna välkomna in i den s.k. ”högerburen”. Jag drar en tystnadens slöja över alla de förlöpningar som gjorts av både den ena och andra socialdemokratiska debattören i tidigare IDB-debatter. Så har vi regeringens beslut i dagarna att bevilja SKF licens för vissa investeringar i Sydafrika. Dessa licensprövningar — har det visat sig — utgör ingen heroisk verksamhet. Andra länder har inte följt Sveriges exempel att lagstifta mot investeringar i Sydafrika. Därigenom har denna svenska lagstiftning blivit ett slag i tomma luften. Andra länder har kanske resonerat som t.ex. Internationella Metallarbetarefederationen och sagt sig att utländska investeringar är ett sätt att påverka — i detta fall — det sydafrikanska systemet till det bättre. Kanske åtminstone de neutrala länderna också ansett det viktigt att minska risken för internationella påtryckningar genom att aldrig ge sig in i bojkottåtaganden, som inte är beslutade i FN. Herr talman! Det är egentligen synd att den handelspolitiska debatten i så oerhört hög grad kommer i skymundan av de utrikespolitiska diskussionerna. Jag anser faktiskt att de handelspolitiska frågorna i nuvarande läge är väl så betydelsefulla för Sverige som alla de spörsmål som har dominerat dagens debatt. Jag tycker därför att man på nytt skall ta det initiativ som den förutvarande handelsministern Björn Molin tog förra året och skilja de två debatterna åt. Det finns ändå ett nära samband mellan handelspolitik och utrikespolitik. Det är ofrånkomligen så, eftersom ekonomiska frågor har så stor betydelse för relationerna länderna emellan. I detta arbete har strävandena ute i Europa, som de kommit till uttryck i EG och EFTA, stor betydelse. De har medfört en ekonomisk blomstring och ett närmare politiskt samförstånd. Jag uppskattar herr Hellströms uttalanden om EFTA och har alltid själv försökt framhålla det något ringaktade EFTA:s betydelse. Det är vidare bra att redan tre företrädare för regeringen har besökt EG i Bryssel. Men när herr Palme skulle ge sig i väg dit förklarade han att de borgerliga regeringarna hade vanvårdat våra förbindelser med EG. Det uppfattar jag som ett typiskt Palmeuttalande av sedvanligt förtjusande slag. Jag vill påminna om att de borgerliga regeringarna vinnlagt sig om goda förbindelser med EG. Under de här sex åren har det varit ett livligt besöksutbyte på ministernivå. Detta står f.ö. i bjärt kontrast till den nonchalans som socialdemokraterna före 1976 visade gentemot EG, sedan väl frihandelsavtalet undertecknats. För ett förtroendefullt ekonomiskt samarbete, som minskar de politiska spänningarna mellan länder, behövs regler. Alternativet är maktspråk. Den regel som under efterkrigstiden har kunnat vinna allmän förståelse och som är nedlagd i GATT är att man skall acceptera en fri konkurrens, där effektiviteten skall vara utslagsgivande. Det kan vara smärtsamt att se någon industriverksamhet utkonkurrerad, men det kan godtas när man vet att man har egna möjligheter i sin tur att på andra marknader och med andra produkter vinna desto större framgångar. Det är den internationella handelns grundprincip. Men det är oacceptabelt att bli utkonkurrerad, om det sker inte därför att den andra är skickligare utan därför att hans regering beviljat honom subventioner eller förmåner som snedvrider konkurrensförutsättningarna. De priser som kommer till uttryck på marknaderna måste återspegla konkurrenskraft och effektivitet och inte subventionsbeslut som regeringar fattade i förrgår. Gör de det, leder inte handeln längre till en effektiv arbetsfördelning, och konkurrensen blir oförutsebar och godtycklig och därför oacceptabel. Det är viktigt att förstå betydelsen av dessa spelregler och marknadsekonomins fördelar att kunna ge dessa spelregler. Det har blivit alltför mycket av administrativ prisbildning i stället för fria marknader, och därför har det också blivit många kontroverser. En tilltagande subventionering och protektionism skadar inte bara ekonomiska intressen utan också det internationella politiska klimatet. Ett handelskrig är inte bara ett handelskrig, utan ett slagsmål på det ekonomiska området som övergår i det politiska. När ett land försöker skydda sig självt sker det på andras bekostnad. Bitterhet och motsättningar frodas i ett sådant läge. Vi kan se många exempel på det om vi studerar de motsättningar som finns i vad det gäller handeln med sådant som jordbruksprodukter, fartyg, flygmaskiner, stål, teko och en del annat. Frihandel, liksom välgörenhet, börjar faktiskt hemma. Detta förklarar varför handeln mellan planekonomier i öst aldrig kunnat utvecklas. Det förklarar också varför vi inte kan acceptera en helt fri handel med östländer. Inom OECD-kretsen gäller det därför också att se till att vi inte får alltmer av snedvridningar av marknader som gör att vårt eget handelssystem börjar fungera allt sämre. Det är bra om den socialdemokratiska regeringen är medveten om marknadsekonomins fördelar att ge spelregler som kan fungera, för då kan man också minska riskerna för olika kontroverser. Fredsarbetet är till sist inte så mycket att demonstrera, bära plakat och signera upprop som att tålmodigt arbeta på att undanröja konflikter. Det gäller att se den andra partens intressen och sina egna långsiktiga intressen för att inte förfalla till den opportunism och kortsiktighet som är handelshindrens och de internationella ekonomiska motsättningarnas motor.

Herr talman! Mitt anförande blir kanske litet udda i just det här sammanhanget, eftersom det inte i huvudsak rör handelspolitik utan fast mer det nordiska samarbetet. Jag tänker dock inleda med en global utblick. Drömmen om en värld av fred och samarbete, där varje människa är tillförsäkrad ett liv fritt från nöd och förtryck, är ännu långt ifrån verklighet. Våldet härskar på många håll med obruten makt. Vi har reagerat och skall reagera mot övergrepp av det slag som det är fråga omi Afghanistan, i Libanon, i Iran och i Guatemala — för att ta några exempel på områden där mänskliga frioch rättigheter trampas under fötterna. Kapprustningen i världen går vidare. Det är djupt oroande. Vi måste intensivt kämpa vidare med arbetet för nedrustning och för de mänskliga rättigheterna trots de motgångar vi upplever. Vi kan aldrig dra ett streck över det som hänt i Sydafrika, El Salvador eller Kampuchea. Vi får aldrig bara resignerat konstatera att kärnvapnen blir allt fler och alltmer utstuderade i förintelsens tjänst. Vi måste finna vägar för att kunna gå vidare i arbetet för fred och frihet i det internationella umgänget. Sverige har som ett litet neutralt land en mycket viktig roll att spela. Runt omii världen kan vi finna konflikthärdar och öppna krig. Inte sällan är dessa oroshärdar belägna i de allra fattigaste länderna. Ett studium av de militära konflikterna som härjade under 1970-talet, och som i många fall alltjämt pågår, visar att få regioner skonats. Vapnens makt talar också i många länder för att hålla den egna befolkningen i schack eller som förtäckt eller öppet hot gentemot grannländerna. Bakom många lokala konflikter kan man se stormakternas intresse och agerande. Det ställs därför särskilda krav på stormakterna när det gäller att vidta åtgärder för att värna om världsfreden. Stormakternas förhållande till varandra har avgörande betydelse för det internationella läget. Stormakternas betydande inflytande på nedrustningsarbetet frånkänner dock inte de mindre staterna deras ansvar. Alla stater har anledning och skyldighet att söka bidra till en ökad avspänning och söka lösningar på de konflikter som finns i olika delar av världen, inte minst en stat som Sverige med sin alliansfria och obundna ställning. I dag lever, herr talman, bara en del av världens befolkning under trygga materiella villkor. Allt fler drabbas av svält och misär. För majoriteten av jordens befolkning är brödet för dagen fortfarande det allt överskuggande problemet. Denna nöd är verklighetens bild, även om det för oss i vår del av världen kan vara svårt att inse detta till fullo. När vi betraktar vår omvärld är bilden en helt annan. Norden är en lugn och välmående del av världen, allt tal om kriser till trots. De nordiska ländernas inbördes förhållande präglas av samförstånd och samarbete. Den nordiska balansen har utvecklats så att den lett fram till en säkerhetspolitisk lösning som inger respekt i omvärlden. Det gör den därför att de nordiska länderna kan leva i ett öppet samarbete, trots att varje land var för sig utformar sin egen utrikespolitik. Allt detta ger en stabilitet som är få andra delar av världen förunnad. Det borde vara en självklarhet att vi och andra länder i vår relativt trygga situation mobiliserar mänskliga och materiella resurser för att säkra mänsklig överlevnad, hindra nöd och utjämna klyftorna mellan rika och fattiga. Nordiska rådet är en utomordenlig manifestation av detta nordiska samarbete. Den alltmer konkreta samarbetsdebatten är glädjande. Den är ett bevis på styrkan i de demokratiska ideal som de nordiska länderna bekänner sig till. Tillsammans måste vi värja oss för de hot mot dessa ideal som kommer från vår omvärld. Men vi måste ständigt arbeta vidare för att bevara och utveckla demokratin i vårt eget land och i Norden. I Nordiska rådet och i Ministerrådet har vi ett ansvar för att finna former att också gemensamt utveckla projekt till stöd för den majoritet i världen som lever i fattigdom — och det är en växande andel av världens befolkning. Vid Rådsmötet i Oslo i februari diskuterades behovet av en s.k. Marshallplan för u-länderna — ett krav som fördes fram från bl.a. mittenpartiernas sida. Självfallet är det av oerhört stort värde om Norden kan stå enad också i frågor som gäller nedrustning och kampen mot kärnvapen. Det är dock enligt min mening uteslutet att i detta avseende ”minsta gemensamma nämnaren” skulle få avgöra Sveriges position — den svenska positionen skall utformas offensivt och självständigt när det gäller nedrustningsfrågorna. För att återvända till det konkreta nordiska samarbetet så har man kunnat konstatera att industripolitiken och sysselsättningspolitiken har kommit i förgrunden för arbetet i Nordiska rådet under de senaste åren. Detta har sin naturliga förklaring. Rådets arbete har kommit in i ett skede med starka krav på konkretisering och resultat. Detta accentueras bl.a. av den stigande arbetslösheten. Näringslivets utveckling med ökad internationalisering och med utnyttjande av alltmer komplicerad och kapitalkrävande teknik skapar behov av samverkan över nationsgränserna. Denna internationalisering skapar också nya företagsbilder — även nordiska företag blir alltmer multinationella — men det skapar också behov av andra former av samverkan. Dessa förhållanden präglade i hög grad årets session av Nordiska rådet i Oslo. De tre stora partigrupperingarna hade lagt fram var sitt förslag inom området för ekonomi och sysselsättning, som självfallet också — för att anknyta till den del av den utrikespolitiska debatten som vi är inne i just nu — har betydelse för handeln, inte bara mellan de nordiska länderna utan handeln i dess helhet. Utifrån dessa tre förslag lyckades man, trots ideologiskt olika utgångspunkter, ena sig kring konkreta punkter i ett krav på en handlingsplan från ministerrådets sida. Den stora oron för en stigande arbetslöshet, som låg till grund för förslagen och kravet på en handlingsplan, uttrycktes på detta sätt: Arbete innebär i dag för den enskilde en källa till ekonomisk försörjning, identitet, oberoende, solidaritet och meningsfullhet. Arbetsvillkoren bestämmer många andra fundamentala villkor om hälsa, möjligheter till politiskt och fackligt arbete, fritidsmöjligheter, arbetskamrater, arbetsresor och rekreation. Arbetslöshetens följder är komplexa, och det är för alla människor svårt att fylla det tomrum som arbetslösheten skapar i en människas tillvaro. Rådet betonade därutöver också att ungdomsarbetslösheten är farligast. Den har blivit ett av Nordens och f. ö. hela västvärldens allvarligaste sociala problem. En av rådets slutledningar är att en politik för full sysselsättning är en av de största, ja, kanske den största utmaningen under 1980-talet. Vi som tillhör Nordiska rådets delegation ser det naturligtvis som oerhört betydelsefullt att Sveriges regering i Ministerrådet följer upp rådets beslut. Jag tyckte därför att det var angeläget att ta detta tillfälle i akt att också inför Sveriges riksdag relatera några av de viktigaste besluten som fattades av rådet. Det som står först på denna lista är kravet på samarbete i internationella ekonomiska fora som OECD, GATT och IMF. Det är frågor som handelsministern här har fört fram och där jag utgår från att han kommer att ha samråd med de nordiska kollegorna inför viktiga beslut inom dessa internationella organ, i enlighet med de krav som har ställts. Andra frågor som togs upp var ny tillväxt i världsekonomin och en gemensam strategi för bekämpande av arbetslösheten. Man skulle också verka för en mer expansiv politik inom de viktigaste industriländerna, de som har stor tyngd när det gäller världsekonomin. Det underströks också att länder som har god kontroll över inflation och betalningsbalans måste ta sitt ansvar för att öka den ekonomiska aktiviteten. Jag vill här gärna tillägga att de krav som Rådet nu har ställt sig bakom framfördes vid sessionen i Helsingfors av dåvarande statsministern Thorbjörn Fälldin. Det är intressant att kunna konstatera att vi nu kommit fram till ett enhälligt beslut om detta. Det betonades vidare att den fria handeln mellan länderna måste försvaras. Detta innebär att vi bör arbeta för en fortsatt avveckling av handelshinder och en fortsatt kamp mot protektionism, som i ekonomiskt svåra tider kan breda ut sig både här och var i världen. utveckling och full sysselsättning — skall stå i centrum för det nordiska samarbetet i framtiden. Det är också viktigt att arbetet med Norden som hemmamarknad kraftfullt förs vidare. Det är viktigt att få en harmonisering av lagar och förordningar. Jag vill där understryka kravet på att underlätta aktiehandeln mellan de nordiska länderna. Detta är en del av de projekt som pågått sedan en tid tillbaka. Samordningen av de nordiska exportinsatserna måste vidare följas upp. Man bör också klarlägga förutsättningar och former för ett utvidgat samarbete på bl.a. energioch industriområdet. Till sist ingår bland dessa punkter att stat och kommuner bör stimulera till framtidsinriktade industriprojekt. Detta är väsentligt att understryka i en handelspolitisk debatt, därför att handeln mellan de nordiska länderna utgör en mycket stor andel av handeln som bedrivs ifrån t.ex. svensk sida. Jag vill också peka på de projekt som vi glädjande nog har kunnat komma i gång med genom införandet av projektexportfonden, som tillkom under delvis stor vånda, men som redan har visat sig vara ett attraktivt alternativ när det gäller att kunna föra ut nordiskt kunnande i samarbete mellan företagare i de olika nordiska länderna till statshandelsländer och till utvecklingsländer. Vidare vill jag peka på att det är väsentligt att vi får ett bättre valutasamarbete mellan de nordiska länderna. Jag har i Nordiska rådets ekonomiska utskott diskuterat om onödiga konkurrensdevalveringar, som skall undanröjas genom bättre och närmre samarbete mellan länderna. Herr talman! Jag skulle också vilja ta upp en mer framtidsinriktad fråga. Vi som har det politiska ansvaret i de nordiska länderna i dag måste försöka finna former för att ge det unga släktet framtidstro. Vi måste gripa oss an problemen och försöka att forma framtidsfrågorna i positiva termer. De dåvarande nordiska statsministrarna samlades i Reykjavik för några år sedan och tog initiativ till ett nordiskt forskningsråd. Jag minns väl de diskussioner som förekom där. Man framhöll framtidsfrågorna som viktiga föremål för en samnordisk forskning. Nu finns forskningsrådet, och där bör man kunna forska kring alternativa utvecklingsmöjligheter i Norden. Vi är några centerpartister som i en motion till årets riksdag har fört fram skäl för sådana här framtidsinriktade studier. Jag förde fram samma synpunkter vid Nordiska rådet, och jag vill gärna återge något av det jag sade där: Den teknologiska utvecklingen och de åtföljande förändringarna i människornas livsmiljö sker i en ständigt accelererande takt. Små länder med öppna ekonomier, som Sverige och de övriga nordiska länderna, är i stor utsträckning hänvisade till en roll som släpvagnar i det tåg som styrs av "4 Myvästvärldens dominerande ekonomier. Den djupa integrationen med världs ekonomin begränsar inte bara vår handlingsfrihet när det gäller att föra en självsländig ekonomisk politik, utan den påverkar också våra möjligheter att själva styra samhällsutvecklingen över huvud taget. Om människornas önskemål om samhällsutvecklingen överensstämmer med västekonomilokomotivets färdriktning är allt gott och väl. Allt fler är dock tveksamma till om vi kan fortsätta som hittills. Den ökande sociala ohälsan och framväxten av s.k. alternativrörelser i de nordiska länderna är två uttryck för reaktioner mot den nuvarande samhällsutvecklingen. Många upplever fundamentala brister i livskvaliteten. Det står klart att många av problemen inte kan lösas enbart med de resurser som en ny våg med ekonomisk tillväxt skulle kunna skapa. Tvärtom innebär tillväxtkraven många nya problem, bl.a. i form av ett ökat tryck på miljön och på de ekologiska systemen. Vi saknar dock kunskap om realistiska alternativ till den nuvarande ekonomiska spårbundna samhällsutvecklingen. Därför behöver vi en seriös och omfattande tvärvetenskaplig forskning och studieverksamhet för att skapa underlag för en politisk debatt om olika möjliga framtidsscenarier. Varje nordiskt land är sannolikt för litet för att ensamt kunna öka sin handlingsfrihet i förhållande till världsekonomin. Därför bör studier om alternativa utvecklingsmöjligheter av framtidssamhället bedrivas utifrån samnordiskt perspektiv. Det finns mycket i vår historiska tradition som gör att vi tillsammans skall kunna utveckla studiet på de här områdena. Jag menar inte att vi skall skapa ett isolerat Norden. I själva verket vill jag att studierna skall innefatta ett fortsatt aktivt internationellt samarbete. Jag tror att ett sådant samarbete på forskningens område skulle komma att bli mycket stimulerande. Herr talman! Mycket har uppnåtts på det nordiska samarbetets område, men mycket återstår att göra. Det antogs 34 rekommendationer i Oslo. Det åvilar nu regeringarna att följa upp dem och omsätta dem i praktisk handling. Det nordiska samarbetet är en dyrbar klenod och en stor tillgång för folken i våra resp. länder; därför är ansvaret stort att också använda detta samarbete och utveckla det till folkens bästa.

Herr talman! Låt mig börja med att konstatera att vi i år har en samlad utrikesoch handelspolitisk debatt och alltså i motsats till föregående år inte har någon fristående handelspolitisk debatt. Jag hoppas att det inte är ett uttryck för att den nya socialdemokratiska majoriteten negligerar de handelspolitiska frågorna. Om man tittar ut över kammaren och ser vilken situation som råder här just nu, är det svårt att undgå att dra slutsatsen att den här uppläggningen av debatten leder till att de handelspolitiska frågorna kommer i skymundan, i varje fall i debatten. Utrikeshandelsfrågornas stora betydelse för vårt land är obestridlig, och vilken ekonomisk politisk strategi man än förordar är det uppenbart att en viktig faktor i en sådan strategi är en ökning av exportvolymen. Handelsba lansen utvecklades under huvuddelen av år 1982 positivt. Under det årets séx första månader redovisades ett överskott i utrikeshandeln, drygt 2,5 miljarder kronor, vilket var en förbättring jämfört med både 1980 och 1981. Under tredje och fjärde kvartalen visade utrikeshandeln däremot ett underskott, och framför allt på grund av det stora underskottet i utrikeshandelsbalansen under fjärde kvartalet blev det samlade resultatet under 1982 ett underskott i utrikeshandeln på drygt 6 miljarder kronor. Det är uppenbart att denna negativa förändring av utrikeshandeln under senare delen av förra året hade ett samband med den av socialdemokraterna genomförda stora devalveringen. Devalveringen ledde på kort sikt till en ökning av importpriserna och till lägre exportintäkter utan att någon egentlig volymökning kunde redovisas i fråga om exporten. Denna försämring av terms of trade fick alltså till resultat att utrikeshandeln under föregående år kom att redovisa ett relativt stort underskott. Samtidigt med denna förändring av handelsbalansen skedde en drastisk försämring av det kassamässiga utfallet i statsbudgeten. Vi ligger f.n. — räknat på en tolvmånadersperiod — på ett budgetunderskott på bortåt 90 miljarder kronor, medan det kassamässiga utfallet vid samma tid i fjol var ett underskott på ca 60 miljarder kronor. Här har alltså en betydande försämring av de ekonomiska förutsättningarna på kort tid ägt rum. Den senast tillgängliga månadssiffran för utrikeshandeln — för februari 1983 — visade ett mindre överskott, men det var fortfarande en något lägre siffra än för 1982. Men, herr talman, handelsbalansen kommer utan tvivel att förbättras senare i år. Det sammanhänger framför allt med de minskade kostnaderna för oljeimporten. Redan under föregående år skedde en minskning av råoljeimporten, och den totala oljenotan sjönk med någon miljard. De sjunkande oljepriserna på världsmarknaden bör nu kunna bidra till en förbättring av den svenska handelsbalansen under 1983 i storleksordningen 5 miljarder kronor. De pågående energibesparingsåtgärderna inom landet kan också ge ett fortsatt positivt bidrag till handelsbalansen i form av en lägre importvolym på olja. Det är alldeles uppenbart att Sverige är ett av de länder som i särskilt hög grad kommer att profitera på de sjunkande oljepriserna — även om man skulle förutse en minskad efterfrågan på svenska industriprodukter från de oljeproducerande länderna. Dessa länders totala andel av den svenska exporten är ju alltjämt mycket liten, låt vara att de utgjort de exportmarknader som expanderat mest under senare år. Länder som Saudi-Arabien, Irak, Nigeria och Mexico kommer emellertid säkerligen också i framtiden att förbli betydelsefulla marknader för den svenska exportindustrin. Som ett led i utvecklingen av relationerna mellan Sverige och EG ägde sommaren 1981 det första s.k. högnivåmötet mellan Sverige och EG rum. Ett nytt sådant högnivåmöte ägde rum på sommaren 1982, och statsministern och utrikeshandelsministern besökte för en månad sedan EG för diskussioner på toppnivå. Denna typ av kontakter är av största betydelse för Sverige, inte bara med tanke på att EG är den i särsklass största marknaden för svenska produkter, utan också därför att Sverige därigenom har möjligheter att få sina synpunkter på den internationella handeln kanaliserade via EG. Det finns, som jag ser det, en risk med de särskilda ”toppmöten” på handelns område som blivit vanligare på senare år och där förutom EG och Japan, USA och ibland Canada deltagit. Risken ligger i att dessa ”toppmöten” kommer att ersätta de reguljära internationella organisationerna på handelns område. De reella diskussionerna när det gäller den internationella handeln kan på det viset komma att flyttas från t.ex. GATT och OECD till dessa toppmöten. Om så skall bli fallet i större utsträckning är det viktigt att Sverige kan kanalisera sina synpunkter och få information om vad som har hänt vid de här toppmötena via våra förbindelser med EG och då i första hand med EG-kommissionen i Bryssel. Det är då också viktigt att vi från svensk sida ger vårt stöd till EG-kommissionen i dess arbete att bevara och stärka frihandeln. Det förutsätter naturligtvis i sin tur att vi själva avhåller oss från protektionistiska initiativ och att inte utlandet kan påvisa att vi i Sverige har infört icke-tariffära handelshinder av protektionistiskt slag. Den här problematiken knyter an till tekopolitiken. Både EG och Sverige har ju på senare tid fört bilaterala förhandlingar med vissa av de större producentländerna, bl.a. Hongkong och Sydkorea. Syftet med dessa förhandlingar har varit att inom ramen för multifiberavtalet finna för konsumentländerna tillfredsställande bilaterala avtal. Utgångspunkten för dessa resonemang har varit det faktum att såväl Sverige som EG har ratificerat multifiberavtalet. Mot den bakgrunden är det viktigt att slå fast att Sverige inte rimligen kan kräva vare sig några särskilda regler när det gäller tekohandeln mellan Sverige och EG-länderna eller någon förmånligare behandling när det gäller importen från lågprisländerna än EG. Jag tycker också att det nu borde vara möjligt för alla parter i den här debatten att entydigt ta avstånd från tankarna på att införa s.k. globalkontingenter. Vi får i det här sammanhanget självfallet inte glömma bort konsumenternas legitima behov av att kunna köpa billiga utlandstillverkade kläder. Jag hade för en månad sedan en debatt med den nya utrikeshandelsministern om denna problematik, och jag uppfattade det då så att regeringens önskan är att inte införa globalkontingenter. Jag hoppas verkligen att regeringen kan motstå det tryck som ju onekligen finns från både industrin och facket när det gäller att införa ytterligare handelsrestriktioner av det här slaget. Jag vill gärna i den här debatten upprepa vad jag sade i frågedebatten med Mats Hellström den 10 februari; nämligen att det vore en skandal om Sverige med sin traditionella frihandelsinställning och sin traditionella biståndspolitik skulle som ett av mycket få länder i världen introducera ett system med globalkontingenter. Självfallet skall vi heller inte glömma risken att svenska restriktioner mot importen av tekoprodukter kan mötas av restriktioner riktade mot den svenska exporten till andra länder. Om de svenska tekorestriktionerna skulle leda till ett mera allmänt handelskrig med en åtföljande ökning av restriktionerna i världshandel, skulle Sverige vara en av de givna förlorarna. Vår tekniskt kvalificerade verkstadsindustri är något av motor i den svenska exporten, och om vår högteknologiska industri med framgång skall kunna konkurrera ute i världen måste vi ha bl.a. en fungerande frihandel som respekteras av alla stater. Det finns, herr talman, säkert i vårt land en bred övertygelse om att frihandeln är en nödvändig förutsättning för att bevara välståndet. Många händelser under senare tid har utgjort handfasta påminnelser om Sveriges beroende av väl fungerande handelsrelationer med utlandet. Den stora devalveringen möttes av kritik på många håll ute i världen därför att den uppfattades som en handelspolitisk åtgärd. Utgången av GATT:s ministermöte blev i allt väsentligt en besvikelse. EG:s åtgärder mot den svenska exporten av stål och papper utgör illustrationer när det gäller vilka risker som hotar vår export. Handeln med u-länderna, som ju tidigare bidragit till tillväxten i världsekonomin, riskerar nu att stagnera. Det gäller också oljeländerna. Sverige kan bidra till att vända den här utvecklingen, dels genom att verka för att u-länderna får delta i det internationella samarbetet på handelns område på lika villkor, dels genom att vi själva avstår från importkvoter och andra handelshinder som är direkt riktade mot importen från u-länderna. Självfallet har vi också, som framhålls i den handelspolitiska deklarationen, anledning att söka lösa de problem som är förenade med u-ländernas stora skuldsättning. I framtiden kommer, tror jag, handeln med u-länderna att spela en allt större roll. Den tid är förbi då man kunde tala om u-länderna som en enhetlig grupp. Det rika oljelandet Kuwait och det bottenlöst fattiga Tchad är båda u-länder. Men förutsättningarna för en ekonomisk utveckling i dessa båda länder är helt olika. I båda fallen är det likväl av stor betydelse för utvecklingen vilken inställning vi i den rika industrialiserade världen har. Genom internationellt företagande, en växande internationell kapitalmarknäd, ökad världshandel och ökad produktion i u-länderna blir i-länder och u-länder mer ömsesidigt beroende av varandra. Den tid är förbi då den industrialiserade världen kunde klara sig lika bra utan u-länderna. Detta beroende är ett uttryck för att utjämningen i världen ändå kommit något liten bit på väg. På många håll i världen upplever vi i dag en ökad benägenhet att ta till protektionistiska åtgärder. Det gäller även ett i grunden frihandelspräglat land som USA. Man söker i Förenta staterna genom allehanda påtryckningar förmå Japan att minska försäljningen av t.ex. bilar och verktygsmaskiner till USA. Och man söker hålla ner exporten av stål från Europa till USA. Också i Europa finns dessa tendenser. Ett flagrant exempel var när Frankrike beslöt att strypa införseln av videoutrustningar genom att föreskriva att all tullbehandling av video skulle ske vid en speciell tullstation — den i Poitiers. Bakgrunden till den ökande protektionismen är givetvis den långvariga ekonomiska recessionen i västvärlden. Med snabbt stigande arbetslöshet har det legat nära till hands att söka skydda en konkurrensutsatt hemmaindustri med hjälp av importrestriktioner. Sådana tankegångar har ju f. ö. inte heller de svenska socialdemokraterna varit ffrämmande för. Det är inte så länge sedan man föreslog införandet av särskilda importdepositioner, och Gunnar Sträng brukar ju resa runt i Sjuhäradsbygden och bygga upp sina åhörare med förkunnelser om värdet av importrestriktioner på tekoprodukter. Om man vill motverka protektionismen och stärka frihandeln är det därför viktigt att i första hand söka eliminera eller minska betydelsen av de faktorer som i dag bidrar till de protektionistiska tendenserna. Ett samlat aktionsprogram för ekonomisk expansion i industrivärlden med syfte att stimulera tillväxt och investeringar och minska arbetslösheten skulle indirekt kunna bidra till att undanröja en del av det protektionistiska trycket genom att hejda och motverka den världsekonomiska recessionen. Om man vill stimulera tillväxt, öka industriinvesteringarna och hejda inflationen, finns å andra sidan ingen säkrare väg att misslyckas än att ta till protektionistiska metoder. Låt mig, herr talman, bara i korthet säga en sak till — om ett ämne som i för liten utsträckning behandlats här i debatten. Jag tänker på förhållandena i Sydafrika. Det var egentligen bara Staffan Burenstam Linder som berörde det, och han berörde det från i viss mån andra utgångspunkter än mina. Jag vill då påminna om den diskussion som vi har haft om tillämpningen av lagen om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia, som kom till på initiativ av folkpartiregeringen 1979. Denna lag har till syfte att begränsa de svenska företagens verksamhet i Sydafrika för att på det sättet, som ett komplement till andra åtgärder, påverka den sydafrikanska regimen att ompröva sin rasåtskillnadspolitik. Detta investeringsförbud försågs emellertid samtidigt med en dispensmöjlighet, som gjorde att regeringen kunde tillåta svenska företag att under vissa förutsättningar investera i Sydafrika. Under den tidigare regeringens tid tillämpade vi en restriktiv praxis när det gällde den typen av dispenser. Jag har noterat att den nya regeringen har givit dispens från detta investeringsförbud i ett fall, där vi tidigare har sagt nej till dispens. Jag känner inte till detaljerna i detta dispensbeslut, men det vore värdefullt att få reda på både hur man har bedömt detta enskilda fall och vilken syn regeringen har på Sydafrikapolitiken i stort och på tillämpningen av Sydafrikalagen. Jag tror nämligen att det är viktigt att kunna bevara den enighet som fanns om Sydafrikapolitiken. Jag tror också att den inte minst i dessa dagar kan fungera såsom ett föredöme för andra stater när det gäller synen på Sydafrika.

Herr talman! Utrikesdebatterna i riksdagen är traditionellt upplagda så, att först kommer utrikespolitik och diplomati, sedan handel och valuta. Det borde vara tvärtom. Det är i grunden pengar och materiella drivkrafter som styr utrikespolitiken. Utrikespolitiska deklarationer är ord. Verkligheten däremot är ekonomi. Fraser om solidaritet och humanism betyder hos ledande politiker föga mot det materiella intresset. I dag förekommer inget folkmord och ingen aggression på Östra Timor. Där finns bara Indonesien såsom handelspartner. När det ekonomiska intresset så kräver, råder inga förbud mot vapenexport. Offensiva vapen skyltas om och blir plötsligt defensiva vapen. Ärliga socialdemokratiska fredskämpar får stå vid vägkanten och se på, medan vapenexporten från Bofors rullar förbi. Det svenska försvarets behov spelar ingen egentlig roll för JAS-projektet. Att det projektet över huvud kommer till stånd beror på att det bjuder en möjlighet att flytta pengar mellan olika länder. Också frågan om krig och fred är i grunden ekonomisk. Ekonomier med överkapacitet, ekonomier vilkas motsättningar för dem in i periodiska kriser, får en benägenhet för yttre aggression. Fred däremot skapas, när ekonomiska system inte längre behöver krig och aggression för att skydda sig från politiskt sammanbrott. Freden kommer, när rustningar och krig inte längre är lönsamma för något skikt i samhället. De djupare ekonomiska drivkrafterna och mekanismerna är avgörande också för Sveriges situation på handelsoch valutaområdet. För min del tror jag det är hög tid att diskutera Sveriges ekonomi och handel från helt nya utgångspunkter, detta för diskussionens och analysens skull. Den svenska diskussionen domineras av vissa bestämda teser och påståenden, som alltid tycks tas för givna. Export är t.ex. bra. Ökad export är särskilt bra. Ökade marknadsandelar är det allra bästa. Löneökningar är fult. De försvårar exporten. Lönesänkningar är däremot bra. De underlättar exporten. Exporten är nu såväl som historiskt den främsta drivkraften för Sveriges ekonomiska tillväxt. Vinster för exportörerna är en nyckel till expansionen. Frihandel är bra. Handelsreglering och protektionism är däremot fult. En följdsats som man ibland hör är att frihandel är fredsbefrämjande. När nationerna handlar mer med varandra, blir de snällare och fredligare. Låt oss se på de här teserna. Hur sanna är de? Hur självklart är det skenbart självklara? Varför exporterar man? För att kunna köpa sådant man behöver men inte har inom landet. Hur mycket måste man exportera? Så mycket naturligtvis att man kan fylla luckorna i den egna ekonomin. Men luckorna i den egna ekonomin är ett uttryck för om man har ensidighet eller mångsidighet i det nationella produktionsschemat. Ju svagare och ensidigare den nationella ekonomin är, desto mer måste man exportera. Därav följer att den bästa exportören är den ekonomiska bananrepubliken. Då blir följdfrågan: Är det bra att Sverige görs till en bananrepublik, en satellit åt ekonomiska stormakter och åt multinationella ekonomiska maktgrupper? Finns det något mer skäl att exportera? Ja, om det råder överproduktion på grund av otillräcklig och sviktande marknad hemma. Då måste man väl bryta ny mark utomlands, eller hur? Jo, det bryts förvisso sådan mark här i världen. I 16 länder förs i dag direkta fysiska utrotningskrig mot hela skikt av befolkningen. Det sker för att etablera positioner för de ekonomiskt ledande ländernas härskande klasser. Bakom dessa krig ligger ett tvång. Överskotten måste avsättas. Det ackumulerade mervärdet måste realiseras. Nya marknader måste skapas. Tvångsmekanismen driver ekonomierna. Blir det fredligare i världen av detta? Om inte, är ökad export då verkligen alltid så bra? Men så gör väl inte Sverige, invänder någon. Nej, men Sverige har varit proportionsvis mycket aktivare än åtskilliga andra länder i att etablera sådana utländska positioner. Det rent militära understödet sköts däremot av andra länder. Men är inte utvecklingen av exporten de senaste åren ett allvarligt problem, en del av krisen? Möjligen. Men hur skall vi tolka den omständigheten att exporten ändå hela tiden ökat, medan löner och efterfrågan inom landet på senare år stagnerat eller minskat? Det måste ju rimligen betyda, att vad som eventuellt har vunnits på exportmarknaden har förlorats på den inre marknaden. Och den inre marknaden är trots allt dubbelt så stor som försäljningen av exportvaror. Är det över huvud sant, att minskade löner och minskade offentliga utgifter är bra för exporten? Hur kan det då komma sig att Japan, vars framgångar på exportmarknaderna ju är rätt påtagliga, har haft en mycket större löneökning och en långt större ökning av de offentliga utgifterna än Sverige? Tänk om det är så, att den inre marknaden och de offentliga investeringarna är av vital betydelse för möjligheten att också hävda sig på exportmarknaden! Är det så, skadas ju faktiskt devalveringens eventuella positiva effekter av den åtstramningspolitik som förs på det interna planet här i landet. Vi måste exportera för att säkra importbehoven, sägs det. Är det så? Tänk, om det i stället är så att en stigande import, som ett land inte försvarar sig emot, framtvingar ett ständigt tvång att öka exporten. Är denna påtvingade export då fortfarande bra? Det kan man förvisso fråga. Gynnas exporten av att lönerna sänks? Ja, säger en harmonisk kör av ekonomiska experter, exportdirektörer och politiker. Men varför går då stigande produktivitet normalt hand i hand med stigande löner? Är kanske sambandet ett helt annat än det man tror mellan löneökningar, efterfrågan och produktivitet? Har kanske herrar professorer alldeles fel? Nu invänder någon att det väl ändå finns ett problem med balansen i Sveriges utrikesbetalningar. Vi vet visserligen inte riktigt hur det ligger till med den saken, eftersom allt större betalningsströmmar är okontrollerade och inte kommer in i statistiken. Dock finns det uppenbarligen vissa problem. Men de visar sig främst på de avsnitt av betalningsflödena som ligger utanför den direkta handeln. Svensk storfinans etablerar positioner utomlands i stigande utsträckning, man har skogar och pappersbruk i andra länder, man har intressen i järnmalmsbrytning som hotar slå ut gruvarbetarna i Sverige. I allt större utsträckning består betalningsflödena av omplaceringar, avkastningar på placeringar, räntor och liknande. Genom att direkt påverka dessa strömmar kan de stora finansgrupperna i världen styra valutapolitiken och om de så vill på mycket kort sikt helt underminera ett lands valuta genom snabba aktioner. Det skulle alltså kunna vara så att det underskott som utnyttjas mot löntagarna i Sverige som ett propagandaargument för att de skall sänka sin reallön är vållat av att tillgodohavanden utomlands inte tas hem. Den svenska positionen är alltså under ytan mycket starkare än det tycks. Obalanserna är inte en följd av att lönekostnaderna i Sverige är för höga utan i stället en följd av att det svenska kapitalet multinationaliserats och av de indirekta effekterna av den processen. Vad är frihandel? Ja, någon fri handel är inte frihandeln, det kan man konstatera. Få ting är så maktpolitiskt reglerade som det system som kallas frihandel. Ett alltmer multinationaliserat storkapital behöver rörelsefrihet mellan sina positioner, sina konton i olika länder. Men den friheten står i motsättning till folkens frihet. Chile är inte fritt. Dess handel är reglerad — reglerad av multinationalernas frihandel. Sveriges handel är inte heller fri, låt vara att den inte är så ofri som den chilenska. Men leder inte frihandeln tills.k. komparativa fördelar för dem som deltar i den? Det har ju gamle Bertil Ohlin och hans moderna eftersägare ständigt predikat för oss. Låt oss se. Om handeln verkligen är ett fritt varubyte mellan jämställda, då kanske det är på det sättet. Men hur blir det, om den är en handel mellan redan starka och redan svaga? Hur blir det, om alla viktigare råvarumarknader behärskas av några få multinationella truster? Hur blir det, om konkurrensen är upphävd eller starkt inskränkt och prisbildningen är en följd av att priser inte sätts efter marknadsmässiga principer utan är styrda priser på grund av att man har en mer eller mindre monopolistisk struktur på de olika marknaderna? Hur blir det, om Sveriges datorisering helt styrs av amerikanska koncept? Vems frihet råder då? Vem får de komparativa fördelarna? Och vem, kan man fråga, får de komparativa nackdelarna? Men skall inte olika länder specialisera sig på det som de är bäst för? Varför skall de det? Det är klart att inte alla länder kan tillverka allt det de behöver. Men är specialiseringen en fördel när den drivs ständigt högre? Om specialiseringen leder till luckor i ekonomin, minskas inte då den s.k. integrationsgraden, dvs. sambandet mellan ekonomins olika sektorer? Och kan inte detta leda till försvagade spridningseffekter för ekonomiska stimulanser och utvecklingsimpulser? Jag tror att de internationella ekonomer bland vilka Gunnar Myrdal intar en så framträdande plats har haft en hel del att säga om den saken, men det är märkligt tyst om deras insatser i den svenska debatten. För om det är så här, leder ju specialiseringen, åtminstone över en viss nivå och i en bestämd form, till komparativa nackdelar. Tänk om det med andra ord faktiskt är så, att en verkligt fri handel förutsätter en styrd handel, nämligen styrd bort från de multinationellas maktspel och Världsbankens påtryckningssystem. Men visst har väl exporten varit grunden för det svenska välståndet? säger någon. Hur kan då bytesvillkoren för svensk export stegvis ha försämrats under hela 1900-talet? Och hur skall man tolka det sammanhanget, som en del forskare har börjat uppmärksamma, att varje depression i Sverige under närmaste föregående årtionde har uppvisat en försämring av bytesvillkoren, precis som om det fanns en sorts grundläggande slagsida i exportindustrins själva struktur och utveckling? Detta är en fråga som inte diskuteras i dagens ekonomiska politik men som vi kanske borde ägna litet mer uppmärksamhet. Sammanfattningsvis, herr talman: Det fanns en fransk kulturpersonlighet under renässansen som hette Montaigne och som en gång formulerade satsen: När jag leker med min katt, vad är det då som säger att det inte i själva verket är den som leker med mig? I den ekonomiska debatten flyter det omkring en mängd skenbart självklara och auktoritativa teser som aldrig ifrågasätts. Tänk om de inte är så auktoritativa som vi har trott! Tänk om det i väsentliga stycken faktiskt förhåller sig precis tvärtom! Vad gör vi då?